Herr talman! Jag har hört att herr Sträng i första kammaren sagt att han inte är en av dem som anser att valet var en framgång för socialdemokratin. Men nu hörde vi statsministern förklara den »arbetsseger» som socialdemokraterna har fått genom tillbakagången på 5 procentenheter, och han ville göra troligt att tillbakagången inte var partiets fel utan utlandets fel. Oppositionen hade vidare uppträtt och kritiserat regeringen, och det fanns även ett samband mellan konsumentprisindex och det socialdemokratiska valresultatet. Statsministern hade funnit, att i de val där konsumentprisindex ökat med mer än 4 procent hade den socialdemokratiska väljarandelen gått ned — om jag hörde rätt — med mellan 2 och 5,5 procent. Det är ju en bekväm metod; om man så lätt kan förutsäga ett valresultat skulle man inte behöva använda SIFO för dyra undersökningar.

Arne Geijer sade redan i början av detta år att vi nästa år kommer att stå inför prisstegringar av en storleksordning som vi sällan har skådat, det var en ofrånkomlig utveckling. Vad som nu behövs är icke åtgärder som improviseras, utan det är ett samlat ekonomiskt program. Herr Palme tog en enskild siffra från en månads exportoch importutveckling. Han gjorde vissa reservationer — det vill jag säga — men det är en sak vi ofta märker, att man väljer ut en enstaka månad för att göra ett gott intryck. Sanningen är emellertid den att under det att finansminister Sträng sagt att regeringen har som målsättning att minska underskottet i bytesbalansen under detta år från 1000 miljoner till 500 miljoner, så får vi räkna med ett underskott på minst 1500 miljoner. I stället för en halvering av underskottet, som herr Sträng har ställt upp som målsättning, får vi räkna med en ökning på minst 50 procent! Detta innebär att vi har kommit in i ett ekonomiskt läge som herr Sträng varnade för redan för fem år sedan. Han sade då: Vår målsättning måste vara att senast år 1970 ha kommit i balans när det gäller våra utrikesbetalningar. Men nu finner vi i stället en ökning av underskottet. Statsministern säger att det är lätt att vara efterklok. Han erkände att vi inom oppositionen har rätt att framföra kritik men menade i alla fall att oppositionen nu bara kommer och kritiserar. Oppositionen gjorde emellertid, herr statsminister, något mycket anmärkningsvärt inför det senaste valet. Vi hade kunnat nöja oss med att kritisera regeringen för prisstegringen, men vi erbjöd oss — såsom framhållits av de andra oppositionstalarna — i våras att inte utnyttja denna möjlighet under valåret utan samråda med regeringen om gemensamma åtgärder för att få en sund ekonomi. Men regeringen ville inte lyssna — den sade nej. » Statsministern gjorde här en genomgång av Kramforsmanifestet. Jag skall inte göra någon motsvarande genomgång av det valmanifest som folkpartiet lade fram. Men vi kan ju konstatera att det är inte så att det bara finns ett socialdemokratiskt parti som är reformpartiet och sedan en del andra partier som inte är reformpartier, utan vad vi har att välja mellan här i landet är olika reformpartier. Därför tyckte jag att statsministern litet för mycket ville göra anspråk på att det socialdemokra tiska partiet skulle företräda alla reformer. När statsministern kritiserade förhållandena för de äldre fick han gå till USA för att tala om ålderdomshemsindustrin. Hade han hållit sig i Sverige skulle han ha kunnat gå till det program för aktivitet och trygghet för de äldre som folkpartiet har lagt fram. Jag för min del hoppas att vi härvidlag skall kunna gemensamt lösa de problem som finns. Sedan säger statsministern att det enda som återstår är en skärpt finanspolitik. En sak nämnde emellertid inte statsministern, nämligen en stimulans till det frivilliga sparandet, som nu tycks gå ned ytterligare. En ökning av det frivilliga sparandet är inom vissa marginaler ett alternativ till en skärpt beskattning. Jag tror inte att man får glömma den delen av ekvationen. Statsministern tog sedan upp vad som sades i slutdebatten den 29 maj i år. Jag minns den ordväxling vi då hade. Jag sade för min del att det under alla omständigheter var av intresse för svenska folket att antalet socialdemokratiska ledamöter i den nya riksdagen blir kraftigt reducerat. Då kan det tänkas att socialdemokraterna kan ta reson och överlägga med de andra partierna om möjligheter till samlande lösningar i en svår tid. Jag får väl tolka den litet lugnare ton som statsministern använde i denna debatt som ett bevis för att valutgången och det nya parlamentariska läge som denna innebär i alla fall kommer att ge möjligheter till samlande lösningar i de svåra frågorna.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg sade i ett tidigare anförande att inget parti vill erkänna något valnederlag, att det inte fanns några förlorare i valet. Herr Palme vände sedan på steken. Enligt honom fanns det egentligen inga vinnare i valet. Jag vill nog deklarera att vi för vår del inte anser oss ha någon större anledning att klaga över valutgången. Vi kunde öka vårt röstetal i hela landet med över 90000 röster jämfört med valet 1968. Sammanlagt nära en kvarts miljon röstberättigade stödde vårt parti, och därmed dementerades eftertryckligt Olof Palmes påstående att vänsterpartiet kommunisterna i valet skulle komma att reduceras till en liten sekt. Under nästa period i den nya enkammarriksdagen får vårt parti ett större antal mandat i den folkvalda kammaren än det någonsin tidigare har haft. Herr Palme ansåg att det var ett dåligt val för oss som gav det utslaget. Jag måste då ställa frågan: Om detta var ett dåligt val, hur många platser i riksdagen får vi då vid ett bra val? Sådana här valutgångar kan vi för vår del klara, men en intressantare fråga är hur många sådana valutgångar som 1970 års klarar det socialdemokratiska partiet. Trots de socialdemokratiska förlusterna anser vi det riktigt att socialdemokraterna ensamma bildar regering. Något realistiskt alternativ finns i dag inte. Vi är mycket kritiska mot den socialdemokratiska regeringens politik. och väntar under de närmaste åren ingen avgörande förändring till det bättre. Men en borgerlig regering skulle föra en ännu sämre politik ur lönearbetarnas synpunkt. Vi är därför motståndare till att det bildas en borgerlig regering och tänker inte medverka därtill. Vi hoppas att man inom socialdemokratin har samma inställning, så att man inte börjar ett taktiskt hasardspel med regeringsmakten som insats. Vi skall nog, herr Palme, hålla huvudet kallt. Jag hoppas bara att herr Palme och hans kolleger kan göra detsamma. Vad vårt partis politik beträffar kommer vi alltid att föra en självständig politik, som bygger på den huvudlinje våra partikongresser har utformat och som vi också gått till val på. Jag skulle vilja varna både socialdemokratin och de borgerliga partierna för taktiska manövrer och bluffpoker med utgångspunkt i de styrkeförhållanden som finns i den nya enkammarriksdagen. Sådant spel kommer att genomskådas av allmänheten. Med hänsyn till de uttalanden som förekommit efter valet finner jag det också nödvändigt att understryka vad som borde vara självklart, nämligen att de olika partierna måste respektera folkviljans utslag enligt det nya valsystem som de själva har konstruerat. Försök att utesluta ett av riksdagens fem partier från representation i utskott och utredningar kommer inte att möta något positivt gensvar från allmänheten. Valet blev en framgång för partier vilka antingen som helhet eller genom en betydande grupp kritiserade såväl prisstegringarna — även den del som kommer till stånd genom skattehöjningar — som den ivriga beslutsamheten att ansluta Sverige till EEC. Regeringen struntar i dessa besked från folkviljan. Den nöjer sig inte med den kraftiga höjningen av mervärdeskatten den 1 januari som den har fått de borgerliga partiernas bifall till utan föreslår ytterligare. skärpningar av de indirekta skatterna. Den fortsätter sina ansträngningar att få till stånd en anslutning av vårt land till den västeuropeiska Gemenskapen. Under valrörelsen sade regeringen, såvitt jag har kunnat finna, inte ett ord om att en ytterligare höjning av de indirekta skatterna var planerad. Men er av de motiveringar som regeringen anför när den nu kräver sådana nya skattehöjningar är att det behövs en omedelbar förstärkning av statsinkomsterna »framför allt mot bakgrunden av de anspråk på statskassan som redan beslutade kosinadskrävande reformer ställer». Så står det i den proposition som har lagts fram. Men det statsfinansiella läget kan inte på en månad efter valet ha förändrats på ett så avgörande sätt, att behovet av nya skattehöjningar kunnat uppstå under denna tid. Så sent som de sista dagarna i maj fattade riksdagen beslut angående statens inkomster och utgifter för det löpande budgetåret. Om regeringen har åsikten att beslutade reformer kräver en ytterligare förstärkning av statsinkomsterna, borde den ha anmält detta inför vårriksdagen. Herr Palmes polemik i dag mot de borgerliga partierna var riktig, och den vill jag instämma i. De har ingenting att anföra i denna fråga med hänsyn till sitt förflutna och de krav som de har ställt. Men, herr Palme, det finns en viktigare part, nämligen väljarna. Att handla som regeringen nu gör och omedelbart efter ett val kräva nya stora skatteskärpningar anser jag vara lurendrejeri mot väljarna. Vad anser statsministern?

Herr talman! Det är riktigt att valet gav kommunisterna 17 mandat. Det hindrar emellertid inte att kommunisternas andel av väljarkåren inte är särskilt hög om man ser på partiets historia. Dessa 17 mandat har kommunisterna fått framför allt till följd av att den nya konstitutionen är »vänlig» mot kommunisterna eftersom man har infört ett absolut proportionellt system. Det är den enkla förklaringen. Låt mig ta upp några av replikerna, även om det inte var mycket nytt som kom fram. Herr Antonsson sade att centerpartiet uppträdde modigt under valrörelsen; man tvekade inte om att framföra förslag om impopulära åtgärder. Jag vet inte om det var kravet på räntesänkning eller förslaget om det mirakulösa miljardlånet i utlandet som var det främsta exemplet på sådana impopulära åtgärder som föreslogs av centerpartiet. Jag tror inte att centerpartiet självt upplevde dessa förslag som särskilt impopulära. Vad herr Antonsson tänkte på var förmodligen det korta ögonblick under våren då herr Hedlund talade om ett tidigareläggande av momsen. Det kravet försvann efter ett par dagar i två etapper: först sades att livsmedel skulle undantas och sedan försvann det helt och hållet. De konkreta förslag som herr Antonsson röstade på under vårriksdagen 1970 hade inneburit en klar försvagning av finanspolitiken liksom ett genomförande av de förslag som herr Antonsson röstade på 1969 och 1968. Det är det väsentliga i ekvationen. Då ni anklagar oss för att inte ha fört en tillräckligt impopulär politik har ni inte särskilt god grund för denna anklagelse, då ni själva varit beredda att ta betydligt mindre ansvar i era förslag. Men nu säger herr Gustafson i Göteborg att man ju lagt fram förslag om ett samråd. Hade vi haft ett samråd hade vi inte behövt diskutera dessa ting i den politiska debatten i valrörelsen. Men jag trodde inte att förslaget om samråd var framlagt för att tysta den politiska debatten. För naturligtvis är en prisstegring en realitet som måste diskuteras — speciellt orsakerna till den. Ett samråd måste komma till stånd genom att man har egna klart redovisade förslag som man står för och som man på denna grundval försöker jämka samman. Vår enda erfarenhet var ju de förslag som oppositionen framförde — med undantag av herr Hedlunds piruetter under ett par dagar — om olika typer av lättnader och skattesänkningar samt utgiftsökningar, som hade förvärrat den ekonomiska situationen. Sedan vill jag ta upp den del där jag försökte analysera valet. Jag tycker nog att herr Gustafson lika gärna kunde ha lyssnat på mig som på herr Sträng. Vi råkade säga samma sak. Min första mening här i dag — såvitt jag minns — var att riksdagsvalet var en klar motgång för socialdemokraterna. Men de borgerliga misslyckades med sitt huvudsyfte, nämligen att nå regeringsmakten. Det är klart att det finns ett samband mellan valutgången och missnöjet i vardagen mot prisstegringarna. Jag anser att vi av sakliga skäl har anledning att hata inflationen som herr Rehn sade för en del år sedan. Jag anser, helt uppen bart, att vi har politiska skäl till detta också. Det är här fråga om en internationell tendens. Dei finns annars inte någon rimlig förklaring till att priserna under en treårsperiod har stigit i stort sett lika mycket i samtliga de s.k. västerländska industriländerna, med en fantastisk regelbundenhet över hela linjen. En del har lyckats bättre och en del litet sämre, tendensen går emellertid igen. Att detta förnekas har jag bara sett ett exempel på. Det var i Amerika där jag hörde vicepresidenten Spiro Agnew.

Det är det enda exempel jag sett på att man försökt förneka att en prisstegring är ett väsentligt faktum. Jag vet inte om jag skall anse den amerikanske vicepresidenten som partivän till herr Holmberg eller inte, det får herr Holmberg själv avgöra. Herr Gustafson talade om åldringsvården. Han var missnöjd med att jag tog ett exempel från Amerika. Skälet var mycket enkelt. Jag hörde herr Holmberg beklaga sig över den offentliga konsumtionens tillväxt. Utbyggnaden av åldringsvården tillhör det mest påtagliga exemplet på en utbyggnad av offentlig konsumtion och en offentlig konsumtion som vi kommer att få fortsätta att bygga ut på 1970-talet. Skulle vi betrakta ålderdomshemmen som en industri skulle den överföras till den s.k. privata sektorn av ekonomin. Men jag hoppas att detta inte är något som någon av oss önskar. Vi får vara beredda på att den offentliga konsumtionen kommer att öka under 1970-talet. Vi får inte göra det så lätt för oss, som herr Holmberg ville göra, och bara säga att vi måste skära ned. Det är det enkla sammanhanget. Herr Holmberg kanske inte höll stilen från provpredikan i sin replik. Han gav sig in i invecklade aritmetiska övningar. När han sade att ett plus ett är två och att två plus två är fyra, började jag bli litet orolig för vad som skulle hända om herr Holmberg gav sig på tre plus tre. Den oron visade sig vara ganska berättigad. När han sedan sade att de förslag som regeringen lagt fram i höst endast kan genomföras med kommunisternas stöd, hade han kommit fel i aritmetiken. Den nya riksdagen sitter ännu inte i det nya riksdagshuset, utan det är denna riksdag som skall behandla dessa förslag, och i denna riksdag gäller inte den aritmetik som herr Holmberg mödosamt kämpade sig fram till. Den oro jag kände för att herr Holmberg skulle ge sig in på den högre mandatmatematiken var alltså berättigad. Så några ord till herr Hermansson. Det är ingenting märkvärdigt att vi säger att vi behöver förstärka finanspolitiken — det är ett omedelbart behov. Men därmed har vi också tankarna inriktade på nästa budgetår. Petita som visar på ökade utgiftskrav i storleksordningen 8 miljarder kronor innebär naturligtvis ett våldsamt utgiftstryck. De automatiska inkomststegringarna är betydligt mindre. Det kommer att krävas en mycket hård och ställvis tyvärr ganska brutal nedprutning av de anslagsäskanden som föreligger. Om vi nästa år skall kunna klara en samhällsekonomiskt försvarlig budget utan brutala nedskärningar måste vi förstärka finanspolitiken. Vårt nu framlagda förslag är därvidlag ett led. Dessutom finns det rent samhällsekonomiska skäl för att dessa åtgärder bör träda i kraft redan under innevarande budgetår. I slutdebatten före valet — det var kanske herr Gustafson i Göteborg som deltog i denna, ehuru jag tyckte att det var herr Helén, men det kan ju göra detsamma — sade jag, som jag förut påpekat, klart ifrån att det kan komma att behövas ytterligare sådana ingripanden med hänsyn till vår ekonomiska balans. Vidare säger herr Hermansson att regeringen utvecklar en så oerhört stor iver för att få Sverige anslutet till EEC. Det är medvetet en liten glidning i uttryckssättet. För det första är det alldeles riktigt att vi utvecklar en iver för att Sverige inte skall bli ekonomiskt isolerat. Det är ändå så att 50 procent av vår industriproduktion går till utrikeshandeln och att 75 procent av vår export går till EEC-länder och till länder som nu ansöker om medlemskap i EEC. Vi kommer att bli beroende av det ekonomiska samarbetet, vare sig vi tycker om det eller inte. Vi har ett positivt intresse av att medverka i detta ekonomiska samarbete i förhoppningen om att det ständigt skall vidgas och även bli ett led i en avspänning mellan öst och väst. För det andra utvecklar vi en iver när det gäller att hålla samman det nordiska samarbetet. Det är en kärnpunkt i vår politik. Det kommer att kräva aktivitet från vår sida för att vi i det nuvarande besvärliga förhandlingsskedet skall kunna värna det nordiska samarbetets intressen. Det går alltså inte för oss att bara säga, att det här bryr vi oss inte om; vi isolerar oss — det här får »vi ordna inom ramen för vanliga handelsförbindelser». Det skulle innebära rent konventionella handelsavtal utan förpliktelser av den typ som vi har med vissa länder. Någonting sådant löser naturligtvis inte problemen. Vi har ett positivt intresse av att gå in i förhandlingarna, vi har ett positivt intresse av att undvika en isoleringslinje av den typ som kommunisterna har företrätt. Men det skall stå lika klart att vi på intet sätt tagit ställning för någon bestämd anslutningsform. Hur vi än ordnar vårt samarbete med EEC kommer det att ske på grundval av att den svenska neutralitetspolitiken skall bevaras och att våra möjligheter att fortsätta att arbeta för social rättvisa och solidaritet inom och utom vårt land skall bibehållas. ,Detta är grundvalarna. Men vi skall inte låta någon isolationism hindra oss från att hävda grundläggande svenska intressen och grundläggande nordiska intressen. På den punkten är jag fullt beredd att visa iver, och jag är övertygad om att jag därvid företräder den övervägande opinionens intressen, dvs. dem som herr Hermansson kallade »allmänheten». När herr Antonsson nu upphört att försvara vad centerpartiet hade för sig under valrörelsen och i stället talar om grundlinjerna för centerpartiets politik skall jag gärna ta till vara den positiva grundtonen i hans anförande. Jag tycker det är alldeles utmärkt att man försöker att ideologisera centern. Men det är väl kanske litet farligt, inte minst med hänsyn till vad som hände i Finland, att allt för mycket ideologisera valresultatet. Däremot bör man försöka ideologisera centern, men man bör nog hålla de två sakerna skilda åt. Om herr Antonsson vid en sådan ideologisering säger att decentralisering är viktig, att miljövård är viktig och att lokaliseringspolitik är viktig tycker jag det är alldeles utmärkt. Det är bara att hoppas att hans ideologiska tänkande skall tränga ett steg vidare, med eller utan hjälp av herr Jonnergård, och att han därvid skall komma därhän att han inser att den i och för sig önskvärda decentraliseringen endast kan åstadkommas genom att samhället, den centrala statsmakten, har tillräckliga handlingsmöjligheter. Då har centern inte bara början till en ideologi; då har centern en fullt utvecklad ideologi, men jag skall av blygsamhet inte tala om vad man skulle kunna kalla den ideologin.

Herr talman! Herr Palme är en intressant politisk ande. Han har en alldeles speciell teknik som han försöker skydda sig med, och tet är att låta bli att lyssnå. Och när han lyssnar, lyssnar han aldrig till slutet. Då kan man naturligtvis få fram vilka resultat som helst. Låt mig som exempel ta herr Palmes påstående att oppositionen varken före eller under valrörelsen lagt fram några andra förslag än sådana som skulle innebära utgiftsökningar och som därmed skulle spä på inflationen. Detta måste väl innebära att herr Palme underlät att ta del av vad oppositionen sade. Jag tog mig friheten att i mitt anförande återknyta till det niopunktsprogram som vi från moderata samlingspartiet lade fram och i vilket vi i punkt 1 begär större återhållsamhet med det allmännas utgifter än vad regeringen visat och eh parlamentarisk besparingsutredning. Jag kan inte se att det innebär en expansion och ytterligare utgiftsökningar, utan avsikten är ju att hålla tillbaka den tendens som har visat sig under senare år och som innebär att regeringen tillåtit det allmänna att leva över sina resurser. Sedan knyter jag återigen an till herr Palmes lilla försök att med en ironisk släng komma ifrån sitt beroende av det kommunistiska partiet genom att hänvisa till invecklade aritmetiska övningar. Herr Palme lyssnade som vanligt inte till slut. Jag var noga med att påpeka att det är i den kommande situationen som man är tvungen att särskilt ta hänsyn till de 17 kommunistiska riksdagsmännen. Men, herr Palme — här borde herr Palme kanske lyssna; hör här! — om herr Palme säger att aritmetiken ännu inte gäller, är jag med på det. Men då säger herr Palme indirekt att aritmetiken gäller efter den 10 januari. Det är alldeles uppenbart att herr Palme aldrig kan komma ifrån att han behöver ett röststöd från kommunisterna, och det är för det röststödet som vi inom den borgerliga sektorn och framför allt inom moderata samlingspartiet är oroliga. Jag skulle därför vilja fråga herr Palme: Skulle inte herr Palme föredra — jag uttrycker mig försiktigt — att få ett stöd för en demokratisk välfärdspolitik från de borgerliga partierna framför att få det från kommunisterna? Om herr Palme föredrar det, vilka initiativ avser herr Palme i så fall att ta för att ett sådant stöd skall kunna ges.

Herr Palme tycker fortfarande att det var ett dåligt val för vårt parti — däremot talar han mycket litet om det socialdemokratiska valresultatet. Vi ökade från 3,0 till 4,8 procent av rösterna. Det är fortfarande en låg siffra, men vi tycker det är en bra ökning. Vi har haft en större procentandel i vissa val — det är sant — men i många val också mindre, och vi skall väl bättra på resultatet. Herr Palme anförde när det gällde de nya skatterna att han i TV:s slutdebatt skulle ha nämnt möjligheten av att man måste föreslå sådana. Jag erinrar mig i varje fall att herr Palme i en utfrågning i televisionen mycket bestämt vände sig mot det krav som hade rests om en tidigare höjning av momsen. Han menade att när riksdagen hade fattat ett beslut som gick ut på vissa sänkningar av den direkta skatten samtidigt med en höjning av momsen den 1 januari, skulle det vara ett svek mot väljarna att genomföra vissa höjningar av de indirekta skatterna tidigare. Herr Palme talade då bara om momsen, men de höjningar som man nu vill genomföra får för stora konsumentgrupper precis samma effekt som en tidigareläggning av höjningen av mervärdeskatten. Vi anser det nödvändigt med ytterli gare åtgärder för att stoppa stegringen av priser och hyror, men även för att genomföra en sänkning av priserna på viktiga nödvändighetsvaror. Vi tycker det är fel att acceptera en inflationspolitik som innebär prisstegringar som hela tiden med nödvändighet framtvingar höga inkomstkrav. Vi kräver en sänkning av räntan för att på den vägen också få till stånd en sänkning av hyrorna. Vi kräver att livsmedlen skall undantagas från mervärdesskatt, så att levnadskostnaderna skall bli lägre för familjerna, och vi säger mycket bestämt att löntagarna inte har något s.k. köpkraftsöverskott som behöver dras in till statskassan genom skattehöjningar. Däremot är en skärpt beskattning motiverad när det gäller de stora inkomsterna, de stora förmögenheterna, spekulationsvinster, aktiebolagens vinster OSV. Vi anser det också nödvändigt med en skärpning av valutakontrollen. Om importen måste skäras ned, bör det ske genom direkta ingripanden mot lyximport. Herr talman! Att föra en diskussion om de här frågorna är fortfarande meningsfyllt i den svenska riksdagen, men hur blir det om vårt land blir anslutet till EEC? Då kommer bestämmanderätten i avgörande frågor — också sådana som gäller den ekonomiska politiken — att flyttas från organ och myndigheter i Sverige till organ och myndigheter i EEC. Medlemskap i EEC innebär att de anslutna staterna måste uppge sin nationella suveränitet i viktiga frågor. Vi har ofta haft anledning att kritisera finansminister Strängs politik, och jag misstänker att vi kommer att fortsätta med det, men vi föredrar en felaktig politik som utformas i det här landet framför en ännu mer felaktig politik som tvingas på oss av de stora västeuropeiska trusternas organ i Bryssel. Det är detta som det gäller, herr Palme, inte att vi vill isolera landet från utvecklingen i världen.
Herr talman! Det finns många ägare av mindre och medelstora företag som har svårigheter att sova på nätterna nu, därför att det är svårt för dem att få de krediter — även till de mycket höga räntor som nu gäller — som de behöver för att kunna finansiera sin verksamhet. I mitt första anförande frågade jag statsministern, om det inte vore motiverat att nu lätta på krediterna. Folkpartiet anser det, och Landsorganisationen anser det också. Om jag uppfattade statsministern rätt sade han att man inte kan ställa sådana lättnader i utsikt nu, eftersom detta skulle inverka på valutareserven. Det är möjligt att det förhåller sig så, men då är vi inne i en ond cirkel, eftersom många expöortföretag inte kan öka sin export och därigenom bidra till en ökning av valutareserven därför att de inte kan få tillräckligt stora krediter: Detta visar hurdant det ekonomiska läge är som landet har råkat kommaii. Denna situation förutsåg vi inom oppositionen redan i våras, när vi sade att vi var villiga inte bara att samråda med regeringen utan också att gemensamt med regeringen ta ansvaret för dé åtgärder som kunde behövas för att man skulle få till stånd en sund ekonomi. Anledningen till detta var att vi hade insett att landet nu befinner sig i det läge som finansminister Sträng har varnat för, såsom jag sade förut, nämligen att vi har en brist i våra utrikesbetalningar sedan en mycket lång tid. Vi har råkat i ett läge som finansministern själv har karakteriserat så, att det i stort sett är omöjligt med varje ny reform eller varje höjning av ambitionsnivån, såvida man inte omprövar och skär ned olika existerande utgiftsprogram.

Herr talman! I sitt senaste uttalande karskäde herr Antonsson plötsligt upp sig riktigt. Jag undrar om det var det som herr Jonnergård var framme och uppmanade honom att göra på sluttampen. Den saken lämnar jag därhän. I och för sig är det ett uttryck för att jag inte vill ge mig in i de personbeskyllningar som man gjort från centerpartiets sida i valrörelsen. Öm jag är vänlig mot herr Antonsson, beror det inte på att jag upplever honom som en så förfärligt skräckinjagande figur. Vidare måste jag säga, att det är en märklig upplevelse att se den uppvisning i vilja till retroaktiv kärvhet som oppositionspartierna uppbådar här i talarstolen i dag. Det är en tilltalande syn. Den frammanar bilden av att ni under hela valrörelsen egentligen var ute och talade om att nu måste det tas krafttag mot prisstegringarna, nu måste man föra en hård politik i olika sammanhang. Det skulle vara det budskapet ni spred till väljarna. I själva verket minns ju den som var med i valrörelsen att det då hördes helt andra tongångar. Det var löften om mera reformer, mera pengar till regionpolitik, sänkt pensionsålder, sänkt skatt, sänkt ränta, miljardlån osv. Det var sådana budskap ni förde ut till väljarna och inte dessa kärva tongångar. Herr Antonsson ger ett ganska bra exempel när han säger: »Vi har alltid krävt en fastare finanspolitik.» Ja, möjligen har ni gjort det i allmänna ordalag och möjligen under den tredagarsperiod, då herr Hedlund försökte framstå som kärv. Men om man bara ser på de tre senaste budgetåren, så finner man att centerpartiet har krävt en försvagning av finanspolitiken med 845 miljoner år 1968, 555 miljoner år 1969 och 929 miljoner år 1970 för att vara exakt. Det är alltså på det sättet man i praktiken framfört sina krav på skärpt finanspolitik. Varför blev det så? Jo, varenda krona av dessa försvagningar innebar ju populära reformer som man gick ut med till väljarna och sade: »Får vi bestämma så skall dessa vackra ting genomföras.» Men jag tar fasta på det positiva i detta, nämligen att er kärvhet i framtiden inte bara kommer att vara retroaktiv utan också gälla nuet. Det är ett illavarslande tecken, att samtliga oppositionspartier i sina motioner nu kräver en försvagning finanspolitiskt sett av regeringens skatteförslag till höstriksdagen, men jag hoppas alltså att kärvheten i framtiden inte bara skall bli retroaktiv. Samråd är i och för sig bra och enighet är också bra. Man blir dock litet bekymrad när man ser på behandlingen av skattereformen. Vid dess framläggande sade ni att detta är precis vad ni alltid har velat. Sedan plussade ni på här och där, och i valrörelsen gick ni sedan ut och skrämde människorna med de förskräckliga konsekvenserna av denna skattereform. Det var liksom ett illavarslande tecken på vad man kan råka ut för om man försöker komma Överens. Herr Hermansson skrämde med trusterna i Bryssel och med konsekvenserna av medlemskap i EEC. I vad mån han har rätt eller inte kan bedömas först när man får se vad olika anslutningsformer skulle innebära och då man får konkret besked vid förhandlingarna. I dag är det bara en såk som är väsentlig, nämligen insikten om att vi måste vara med och förhandla med EEC för att tillvarata våra grundläggande intressen. Herr Holmberg var ju den här gången ganska intressant, ty han frågade vad jag föredrar, om jag vill genomföra en demokratisk välfärd med stöd av de borgerliga eller med stöd av kommunnisterna. Ja, herr Holmberg, en demokratisk välfärdspolitik vill jag självfallet genomföra med stöd av alla, och skulle den lyckas vore det alldeles utomordentligt, eftersom det skulle innebära det slutgiltiga beviset för att herr Hermansson har blivit demokrat och att herr Holmberg har blivit intresserad av välfärden. På den punkten har det ju tidigare rått ett visst tvivel beträffande dessa båda. Sedan fortsatte herr Holmberg att verka som affischpelare för kommunistpartiet.

Det är den konkreta situation som herr Holmberg talar om. Men uppstår den? Ja, då fälls den socialdemokratiska regeringen av herrar Holmberg och Hermansson. Då har ni gjort gemensam sak, och då har vi självfallet inte möjlighet att genomföra vårt program. Men oroa Er inte i onödan, herr Holmberg, ty än har inte detta förbund uppstått. Egentligen borde herr Holmberg, som ju specialiserat sig på ungefär samma varianter som de amerikanska högerextremisterna när det gäller att skapa kommunistskräck, ha begagnat tillfället i dag att redovisa de 40 socialdemokratiska riksdagsmän som mer eller mindre i hemlighet skulle vara beredda att samverka med kommunisterna. Han kunde ju ha pekat ut dem, eftersom de väl satt i bänkarna allihop — men detta tillhör väl de ting som herr Holmberg vill glömma bort, även om den andan lever kvar hos honom. Så till den ekonomiska politiken än en gång. Herr Holmberg sade: » Vi har ju ett niopunktsprogram. Det har vi lagt fram; det är vårt bidrag till kärvheten.» Ja, jag studerade detta niopunktsprogram, men det innehöll ingenting som skulle ha haft effekt på kort sikt. Det innehöll ingenting annat än allmänna talesätt — utom på en punkt, där programmet var konkret, nämligen när det gällde löften om skattesänkningar för högre inkomsttagare och för bolag. Där var herr Holmberg konkret. Visst låter kravet på sparsamhet med statliga utgifter mycket bra. Det finns ingen som inte vill vara sparsam. Men det kravet är ointressant, så länge det inte har preciserats. Vad är det ni vill spara? Under hela valrörelsen försökte vi ivrigt att få kontakt med herr Holmberg för att få honom att precisera besparingarna, men det var omöjligt. Han lyckades bara med några små detaljpunkter. Vi hörde i går vad det betytt när sådana krav skall realiseras i England. Det sker med en väsentlig nedrustning av stora delar av de sociala förmånerna. Men ett sådant program gick inte herr Holmberg ut med. Det vågade han inte tala om för väljarna — och då föll ju hans niopunktsprogram ihop! Kvar stod bara det som såg aptitligt och smakligt ut, åtminstone för vissa människor, nämligen skattesänkningar för högre inkomsttagare och för bolag. Det är den anklagelsen jag har riktat mot er för er retroaktiva kärvhet, att den dag då det verkligen gällde att gå ut med ett program som innebar kärvhet var det bara löften och sockerpiller ni tillhandahöll, inte en enda åtgärd som reellt skulle ha stramat upp vår ekonomi. Nu är emellertid valet över och vi börjar på ny kula. Jag har sagt att vi kommer att få föra en kärv politik med koncentration av reformerna på det som är allra viktigast. Blir det strid eller samförstånd om den politiken? Ja, det kan vi inte veta förrän vi kommit fram till de konkreta ställningstagandena i sakfrågorna. Det är då svaret kommer att ges. Vi söker inte strid. Vi håller fast vid det som är av grundläggande betydelse för de människor som givit våra idéer sitt stöd. Sedan får var och en med sitt personliga ansvar i den nya riksdagen ge besked om framgångslinjer: strid eller samverkan, enighet eller splittring. Då får vi veta vilket som kommer att bli kännetecknande för den treårsperiod som förestår i Sveriges riksdag. Det kan man inte svara på med allmänna talesätt utan endast i konkret gärning.
Herr talman! Jag ber att få anteckna till protokollet ett beklagande av att statsministern först sedan han visste att jag saknade replikrätt riktade klart osannfärdiga angrepp mot moderata samlingspartiet.

Herr talman! Först vill jag på en punkt instämma med statsminister Palme: Jag tror också att herr Holmberg oroar sig alldeles i onödan. Det lär väl bli som tidigare här i riksdagen att socialdemokraterna går tillsammans med de borgerliga partierna i de stora frågorna för att rösta ned kommunistiska motioner, och när det gäller vissa anslagsfrågor kommer socialdemokraterna att gå samman med moderata samlingspartiet för att vinna majoritet. Det lär nog bli som det varit under de senaste åren. Jag avskyr att tjata, herr talman, men eftersom detta är den sista remissdebatten i andra kammaren vill jag säga att jag tror det är bättre för debatten om regeringen iakttar vanlig hövlighet och går in i debatten först när representanter för samtliga partier har haft tillfälle att göra sina deklarationer. I det följande skall jag fatta mig kort, men låt mig ändå bara säga några ord ytterligare om valutgången. Vad som i detta sammanhang är intressant är enligt min mening följande synpunkt, som inte kommit fram under dagens debatt. Inom gruppen av borgerliga partier är det framför allt centerpartiet som ökat sin tyngd. Bland arbetarrörelsens partier är det vänsterpartiet kommunisterna som gått framåt. Trots ökningen av röstetalet för de borgerliga i valet är det därför befogat att tala om en förskjutning av tyngdpunkten åt vänster i svensk politik genom valutslaget. Det är det som också måste ges uttryck i den faktiska politik som kommer att beslutas här i riksdagen under de kommande åren. Jag skall i fortsättningen bara kommentera två frågor, nämligen dels EEC frågan, dels USA:s anfallskrig i Vietnam. Jag framhöll redan i ett tidigare inlägg vilken avgörande förändring som inträder, om Sverige blir medlem i eller associerad till EEC. För närvarande finns det, även om man är kritisk mot t.ex. den ekonomiska politik som förs, dock en möjlighet att kämpa för och att söka vinna majoritet för en annan politik. Om Sverige blir medlem av EEC tvingas landet emellertid att följa de beslut som fattas där, och den enda möjligheten att slippa verkningarna av dessa är att bryta sig ut ur EEC, vilket kommer att ställa sig mycket svårt. Även om herr Sträng ibland kan före falla alltför myndig och överlägsen är hans regemente att föredraga framför EEC-byråkraternas. Vänsterpartiet kommunisterna vänder sig bestämt mot varje form av anslutning till EEC. Vårt avgörande skäl häremot är att vårt land genom en sådan anslutning förlorar viktiga delar av sin nationella självbestämmanderätt. Det gäller vare sig anslutningen sker i form av medlemskap eller i form av associering. Den nödvändiga utrikeshandeln kan regleras genom handelsavtal, och för detta syfte behövs ingen anslutning. Herr Palme formulerar frågan på ett felaktigt sätt när han säger att de som är motståndare till EEC-anslutning önskar isolera Sverige, medan de som menar att vårt land skall gå in i EEC inte vill vara med om en isolering. Det är en falsk bild av den faktiska situationen. Jag har inte hört någon EEC-motståndare som hävdar att Sverige skall upphöra med att bedriva utrikeshandel med EEC-staterna. Det handlar inte alls om detta. EEC är en sammanslutning av ett antal kapitalistiska stater i Västeuropa, även om organisationen generöst kallar sig »europeisk»>. Den domineras av de stora trusterna i Västtyskland, Frankrike och Italien. De bestämmelser som gäller för anslutning innebär avgörande inskränkningar i de anslutna ländernas rätt och möjlighet att utforma sin egen politik. Det vore hederligare om de partier, som vill få till stånd en anslutning av Sverige till EEC, utförligt redovisade detta för allmänheten i stället för att som nu försöka säga så litet som möjligt om följderna för Sveriges handelsfrihet vid en sådan anslutning. Medlemskap innebär också att Sverige i förhållande till de övriga medlemsländerna måste följa reglerna om fri rörlighet för arbetskraft, om fri etableringsrätt för företag och om fria kapitalrörelser. Landet läggs helt öppet för de stora kontinentala trusterna, som därvid kan köpa upp, flytta eller lägga ned företag. Batakoncernens uppköp av Oscarias fabrik och detaljhandelsnät med därefter följande nedläggning av skofabrikationen är ett aktuellt exempel, som visar hur det i ökad utsträckning kommer att bli vid en svensk EEC-anslutning. Målsättningen för EEC är en politisk union. Det framgår klart av en rad uttalanden och «deklarationer, senast bl.a. av EEC-kommissionens verksamhetsberättelse för föregående år och av den s.k. Davignonrapporten om det politiska enhetsarbetet. Den sistnämnda rapporten, som godkänts av regeringarna i samtliga EEC-stater, förutsätter ett mycket ingående samarbete på det utrikespolitiska planet. Kan verkligen ni som är anhängare av en anslutning till EEC hävda, att ett sådant samarbete är förenligt med en alliansfri politik? I så fall är ju allt förenligt med alliansfriheten, och denna reduceras till en tom fras som kommer att täcka motsatsen till sin egentliga innebörd. Regeringen och de borgerliga partierna säger att de vill anslutning till EEC »med förbehåll för den svenska neutralitetspolitiken> — statsminister Palme har nyss sagt det från denna talarstol. Men, herr talman, förutsättningen för att man skall kunna driva neutralitetspolitik är ju landets självständighet — att man har handlingsfrihet i alla lägen. Anslutning till EEC går därför inte att förena med neutralitetspolitik; Sverige kommer att bli så bundet att en verklig neutralitetspolitik är utesluten. För att konstatera detta behövs inga förhandlingar med EEC. Det räcker med att läsa innantill i de dokument som föreligger. EEC är en rikemansklubb. Det är ett handelspolitiskt block med tullmur utåt som försvårar och skadar de fattiga ländernas ekonomiska utveckling. Medlemskap i EEC är därför oförenligt med en uppriktig vilja att bistå dessa länder. Om Sverige ansluter sig till den västeuropeiska gemenskapen tvingas vi att höja våra tullmurar framför allt gentemot de socialistiska staterna och de s.k. u-länderna, Sveriges handel med andra länder än de som finns inom EEC kommer alltså att försvåras. Även ur regionalpolitisk synpunkt kommer en anslutning till EEC att få ödesdigra följder. Avfolkningen av Norrland och de övriga skogslänen kan inte stoppas utan kommer att drivas i ännu hårdare takt. Koncentrationen och centraliseringen till de stora tätorterna i södra Sverige kommer att tillta ännu mera. Hela Sverige kommer att av de stora EEC-staåterna behandlas som ett enda Norrland. Jag tycker det är utomordentligt förvånande att centerpartiet, som så hårt driver kravet på en riktigare regionpolitik, över huvud taget kan tänka sig någon form av anslutning till EEC. EEC är de stora kapitalistiska trusternas sammanslutning. När Olof Palme i valrörelsen sade att EEC icke är något hinder för en socialdemokratisk politik, så är det möjligt att han hade rätt. Han bör väl ha de bästa möjligheterna att bedöma den saken. Men i så fall är hans uttalande en förödande dom över socialdemokratins politik. Medlemskap i EEC går nämligen inte att förena med någon form av progressiv politik. Herr talman! När det görs deklarationer från svensk sida i Förenta nationerna är det naturligtvis bra om det framhålls att världsorganisationens främsta uppgift är att övervinna kriget genom att tygla våldet. Men för att sådana allmänna ord skall bli av betydelse är det också nödvändigt att man konkret tar ställning till de aggressioner och det övervåld som förekommer. I Stockholm har nyligen avslutats en session med en internationell undersökningskommission rörande amerikanska krigsförbrytelser i Vietnam. Kommissionen har kunnat konstatera atl Förenta staterna genom sin krigföring i Indokina på en rad punkter bryter mot internationell lag. Det gäller massbom bardemangen från luften, det gäller bruket av kemiska vapen, det gäller massmord och andra brutala åtgärder mot civilbefolkningen.

Vi har länge hävdat att Sveriges regering och riksdag måste fördöma Förenta staternas anfallskrig i Vietnam. Vi upprepar detta krav. Samtidigt anser vi att Sverige i FN och på annat sätt direkt bör stödja det åttapunktsprogram för fred i Vietnam som framlagts av Sydvietnams provisoriska revolutionära regering.

Herr talman! Detta är den enda möjliga utgångspunkten för en fredlig lösning av Vietnamfrågan. Den s.k. fredsplan som president Nixon framlagt måste däremot förkastas som en manöver avsedd att underlätta en fortsättning av Förenta staternas anfallskrig. Det skulle vara värdefullt om även den svenska regeringen skulle vilja förklara sin anslutning till denna fredsplan från den provisoriska revolutionära regeringen i Vietnam och säga att den vill stödja denna plan inför Förenta nationerna. Jag tycker att det skulle vara angeläget att statsministern eller utrikesministern redogjorde för regeringens ståndpunkt i denna fråga under remissdebatten.

Herr talman! Herr Hermansson sade att detta är den sista remissdebatten i denna kammare. För mig är det förmodligen den sista remissdebatten över huvud taget, och det är kanske därför tillåtet för mig att göra en liten tillbakablick och inte ägna så mycken tid åt dagsaktualiteterna. För ganska precis tio år sedan kommenterade Tage Erlander från denna talarstol det val som då hade hållits en dryg månad tidigare. Han ställde frågan var vi denna dag skulle ha stått, om det hade blivit en borgerlig seger. Han gav själv svaret. Vi hade varit mitt inne i en svår parlamentarisk kris av den typ som i många andra länder inneburit en sådan förlamning av demokratins handlingskraft att demokratin själv varit hotad genom att inte längre entusiasmera folket. Vi skulle ha fått uppleva att det efter valet fördes förhandlingar mellan tre partier om att bilda regering, partier som inte ens under valrörelsen på något sätt lyckades finna en gemensam plattform, trots att detta måste ha varit ett mål för dem att sträva mot. Det är ganska slående hur väl detta Erlanderska uttalande från 1960 stämmer med situationen nu efter 1970 års val. Möjligen kan man i marginalen göra den anmärkningen att om vi i dag haft en borgerlig regering, skulle förhandlingar om dessa problem inte ha förts mellan tre politiska grupperingar utan kanske mellan fyra, anförda av hoerrar Hedlund, Helén, Holmberg och Bohman. Kanske hade det t.o.m. funnits en femte falang — de centeristiska skatterebellerna med herr Ferdinand Nilsson i Kungsängen i spetsen. Men i sak kvarstår samma förhållande som för tio år sedan. Det finns i dag inte något gemensamt borgerligt alternativ. Vi har fått detta bekräftat ytterligare under de senaste dagarna. I de stabiliseringspolitiska motioner som ingivits går alla tre partierna var sin väg. Jag vill inte på något sätt vara mästrande, men jag vill ändå rikta den uppmaningen till oppositionen, att den inte skall dra några förhastade slutsatser av den omständigheten att programlösheten inför årets val inte framkallade någon mer påtaglig väljarreaktion. Redan 1973 kan vi ha en annan situation och en stämning, i vilken regeringsfrågan framstår som mera central än vad den gjorde vid årets val. Lägg då märke till den breda majoritet också av borgerliga väljare som enligt SIFO-undersökningen uttalade sig för att de borgerliga borde lägga fram ett gemensamt program före valet. Det vore verkligen en värdefull förändring i svensk politik om de borgerliga partiledarna — vad de än kommer att heta — i god tid före nästa val trädde fram för väljarna och gjorde klart vilket deras samlade alternativ till socialdemokratin är. Från denna talarstol har jag tidigare uttalat sympatier för ett tvåpartisystem som skulle ge väljarna klara politiska alternativ. Jag tror att det skulle vara stimulerande för demokratin i vårt land. Ett borgerligt block med ett valprogram vore dock en förbättring i förhållande till den situation som vi befunnit oss i under den gångna valrörelsen. I grunden är det moraliskt betänkligt att begära väljarnas mandat utan att tala om, vad man ämnar använda det till. När jag kom hit som nyvald ledamot i januari 1961 var den parlamentariska situationen en annan än den nuvarande. Men de politiska frågor kring vilka meningarna bröts var i mycket desamma som i dag. Där fanns gnölet om den alltför stora offentliga sektorn, kravet på skattesänkningar parat med en ohämmad överbudspolitik, talet om prisstegringarna, valutareservens nedgång, inflationen, industrins dåliga villkor, sparstimulerande åtgärder — »sparinställd och egendomsägande demokrati», för att citera den dåvarande högerledaren. Herr Hedlund sammanfattade vanemässigt sin klagan om tillståndet i landet genom att förorda en allmän, medborgerlig samling. Den politiska bakgrund mot vilken debatten fördes var emellertid en annan än dagens. Strax bakom oss i tiden hade vi köldrekorden i det kalla krigets tidevarv. I det frodades fördomarna och intoleransen mot oliktänkande. I dess hägn kunde senator Joe McCarthy förvandla USA:s rättsväsen till tummelplatsen för parodiska häxprocesser mot progressiva amerikaner. Det var ett 19530-tal under vilket England alltjämt försökte ikläda sig rollen av stormakt. Priset var långsammare ekonomisk och social utveckling både inom det egna landet och i de kolonialländer som England fortfarande hade inflytande över. Det var konfrontationernas årtionde, då världen balanserade på randen till ett nytt storkrig: Suezkrisen, Ungerninvasionen, Berlinmuren. Allt detta undgick inte att påverka vår inrikespolitik. Där var högerpartiets framgångar, där var kampen mot sjukförsäkring och ATP. Även folkpartiets ledare och representanter här i kammaren lockades över alltmer åt höger. Alla minns vi uttalanden mot den »ofantliga» offentliga sektorn. Men ingången i 1960-talet var något av ett brytningsskede. Herr Hjalmarsons och herr Svärds reaktionära program för social nedskrotning hade i valet avvisats av opinionen. Folkpartiledaren fanns sig i remissdebatten föranlåten konstatera att högerpartiet och centerpartiet hade gjort en kursändring i fråga om socialpolitiken efter valet. Kampen för den offentliga sektorns utveckling hade inletts och krönts med en viss framgång, en framgång som skulle förstärkas ytterligare i valet 1962. Allt detta var viktigt, politiskt och psykologiskt. Man kunde konstatera en radikalisering av opinionen även utanför arbetarrörelsen. Utan den strömkantring och radikalisering som skedde i årtiondets början kunde nydaningen av arbetsmarknadspolitiken, skoloch utbildningsväsendets våldsamma expansion, u-hjälpens utveckling, den offensiva näringspolitikens introduktion, utbyggnaden av den offentliga sektorn för värd av gamla och handikappade, den snabba tillväxten av barnstugeverksamheten och mycket annat aldrig ha kommit till stånd. I dag upplever vi det politiska klimatet på ett helt annat sätt. Runt om i den västliga världen kan vi iaktta hur de konservativa krafterna breder ut sig. Erfarenheten säger oss att dessa reaktionens vindar inte kommer att stanna framför vårt lands gränser. Det förefaller ofruktbart att söka efter ett entydigt mönster i dagens internationella politik. Men det är obestridligt att de 'vänstervindar som under 1960-talet blåste över världen och gav så många av oss en ny framtidstro nu trängs tillbaka av iskalla högervindar. Den våg av förnyelse som ett tag svep te över Tjeckoslovakien har stoppats av den ortodoxa konservativa kommunismens tunga, kalla hand. De landvinningar de nedtryckta minoriteterna i USA gjorde främst under president Kennedys men även i viss mån under Johnsons tid, var förvisso inte revolutionerande, men de ingav trots allt förhoppningar om att också de hade en plats i detta rika land. Utgången av presidentvalet i Amerika ser ut att innebära en återgång 1lill den bottenlösa förtvivlan som skapar ständigt nya konfrontationer. Den amerikanske vicepresidentens många märkliga uttalanden inger oro och fruktan, inte bara i Amerika. I nya delstatsval i Västtyskland har borgerligheten återvunnit mycket av den terräng den förlorade vid förbundsdagsvalet. Nya partikonstellationer är under uppbyggnad och gamla ser ut att vilja återvända till de stelnade dogmerna från Adenauers tid. I England har det konservativa partiet lyckats återerövra parlamentsmajoriteten och därmed regeringsmakten. Man kan med fog påstå att de brittiska väljarna inte röstade fram ett konservativt program. Något sådant existerade knappast under valrörelsen. De reagerade mot prisstegringar och fångades av löften om sänkta skatter. Majoriteten av väljarna trodde att en röst på det konservativa partiet skulle kunna innebära hårdare tag mot prisstegringarna, bättre förutsättningar för landets och den enskildes ekonomi. Vad håller nu dessa väljare på att få? Man har fått en gammaldags maktpolitik med trupper bortom Suez och allt vad som därmed hänger samman. De ekonomiska svårigheterna skall bekämpas med vapenexport till Sydafrika — en verklig utmaning mot hela världsopinionen. På det sociala området skall det bli slut på människornas förlitan på staten. Folk skall lära sig ta ansvaret för sina egna handlingar. Det privata initiativet skall uppmuntras. Avsiktligt ökar man de sociala klyftorna genom utmanande lönehöjningar till redan privilegierade grupper. En vetenskaplig undersökning av dessa strömmar och undersirömmar i internationell politik kan kanske ge oss klarhet om vad det är för krafter som drivit fram denna nykonservatism. Enligt min mening finns det en sak som kanske driver den tysta opinionen i ett samhälle över åt höger, och det kan vara de militanta krav på allt kraftigare konfrontationer som ställs från grupper som kallar sig vänstergrupper. Jag kan förstå att människor som tvingats in i kolonialismens tvångströja och som upplever förtrycket under en kolonialmakt eller under en egen maktfullkomlig överklass inte ser någon annan lösning än våldets. Men i vår del av världen har vi skapat ett demokratiskt samhälle, som bär solidaritetens prägel och som ger förutsättningar för en fortsatt utjämning och därmed ökad jämlikhet. Här hos oss är konfrontationens metod utomordentligt farlig. Våra demokratiska institutioner, mötesfriheten, yttrandefriheten och annat som vi sätter värde på, skulle vara i fara. Den relativa trygghet som människorna erbjuds i vårt samhälle uppfattas även som hotad. Människorna känner sig hotade av alla överdrifter, och konfrontationens män och kvinnor åstadkommer motsatsen till vad de avsett. Även i vår valrörelse i höst fanns mycket som bar en konservativ accent. Folkpartiledaren herr Helén inledde valrörelsen med en artikel i Dagens Nyheter, i vilken han vädrade sin olust inför det starka samhällets uppbyggnad. Fler än jag upplevde det som ett eko från den ideologiska epok som fick sin särprägel och sitt kännemärke av Jarl Hjalmarson och Gunnar Heckscher. Som ett eko från det förgångna klingade också folkpartiets slogan: »Det måste löna sig att arbeta», en den förstuckna skattekverulansens pratbubbla, vars udd i själva verket i den här valrörelsen kom att rikta sig mot den skattereform på vilken socialdemokratin gick till val och som folkpartiet även medverkat till. Som sant konservativ i sina grunddrag måste man också karakterisera den syn på utrikespolitiken som moderaternas vice ordförande Gösta Bohman utvecklade bl.a. i förordet till boken Inrikes utrikespolitik. Samma sak måste man säga om herr Holmbergs syn på relationerna mellan Sverige och Grekland. Av paret Bohman-Holmberg fick vi också till livs åtskilliga av de argument som konservativa partier världen över nu driver. Hela »lag och ordning»-kam panjen — som också herr Hedlund i valrörelsens slutskede tycktes instämma i — skulle kunna vara lånad från Nixons USA eller från Heaths England. Centerledaren hann med många märkliga turer under valrörelsen. Till de minst uppmärksammade men mest uppseendeväckande hörde herr Hedlunds förstuckna attack mot skolan. Den gjordes i ett tal den 16 augusti och väckte berättigad undran eftersom den tycktes innebära ett förord för en återgång till en skola på urvalsprincipens grund, en gammal lärdomsskola. Den verkliga öppningen för en borgerlig politik av konservativt märke lämnade herr Hedlund, när han deklarerade att om det blir en gemensam regering mellan de tre borgerliga så plockar man helt enkelt undan en del av de partiskiljande frågorna. Det var ett uttalande som vi länge sökte en välvillig tolkning till. Men det kan väl rimligen bara finnas en: det var en veto-fullmakt för de moderata. En borgerlig regering skulle av omsorg om sitt eget överlevande avstå från politiskt handlande i fråga efter fråga, på område efter område, där de tre inte var eniga. Att ingenting göra i ett samhälle som ständigt förändras som följd av den ekonomiska, den tekniska och den sociala utvecklingen betyder i själva verket tillbakagång. Det är också en anpassning till konservatismens politiska ideal: passivitet från samhällets och dess organs sida. I eftervalsdebatten har det tvistats om huruvida det var ett vänsterval, ett mittenval eller högerval. Jag vill helst karakterisera det som ett val med dragning åt det konservativa hållet. Centern fick rösterna och framgången, men det berodde kanske just på den svenska högervinden att centerns förnumstiga, konservativt inriktade propaganda, framförd av farfarsgestalten herr Hedlund, gick in så bra hos väljarna. Kanske högervinden håller sig och kan bli herr Holmberg eller möjligen herr Bohman till glädje vid nästa val, men min förhoppning är dock att det då skall blåsa helt andra vindar. För mig framstår två uppgifter som viktigare än andra för socialdemokratin under 1970-talet, och jag hoppas att socialdemokratin kommer att bli i tillfälle prägla den politiska utvecklingen i vårt land även under det årtiondet. Vi vill — det är den första stora uppgiften — föra vidare debatten om den reformistiska socialismens väg mot ökad demokrati och ökad jämlikhet. Dess innebörd har med förödande klarhet formulerats av författaren Lars Ahlin i tidskriften Aktuellt: »Minns hur ung den kampen är, minns hur infiltrerat samhällslivet alltjämt är av gamla elitoch meritvärderingar. Hotet kommer både från höger och vänster, men inte bara från fjärran extremistgrupper, hotet står tätt intill den socialdemokratiska fronten. Genom ett och detsamma vill man komma socialdemokratin till livs: genom att hävda någon elits företräden framför de många. Elittänkandet är alltid ideologi, aldrig ett ofrånkomligt öde eller ett naturligt arv. Den reaktionära ”eliten” är kanske mest känd. Men känner vi liberalismens s.k. naturliga elit, den som sägs framgå av "fri konkurrens inom skilda områden? Känner vi kommunismens ”elit eller den nya vänsterns svärmiska elittankar om den fåtaliga gruppen med ”det högre medvetandet”? Gemensamt för allt elittänkande, hur stridigt det än utförs, är att de många som lever här och nu omyndigförklaras — de många är ej kapabla nog, de saknar kvalifikationer och rätt omdöme, de underkänns, de bör tas om hand och styras. Detta är samtliga eliter överens om. Och eliterna, varifrån allt gott påstås utgå till massan av omyndigförklarade, kräver för sin del privilegier. Makten och rätten är deras, äran och — naturligtvis — kapitalet.» Att ge ideologin konkret innehåll är den andra stora uppgiften. Kramforsmanifestet anger de mål socialdemokraterna ser närmast framför sig. Samhället är inte färdigt. Brister finns på många områden. Orättvisor 1ever kvar, nya växer fram. Från våra motståndare får vi ofta höra: »Så här illa är det trots mer än tre decennier av socialdemokratiskt regeringsinnehav.» Eller vi ställs till svars med frågan: »Varför har ni inget gjort under de många år ni haft makten?» Det är en propagandistisk förenkling av en problematik som förtjänar en långt allvarligare debatt. Visst kan bristerna vara följden av försummelser från de politiskt ansvariga. Men var fanns då en opposition, som inte bara kom med förslagen till förbättringar på olika områden utan också var beredd att ta ansvaret för att skaffa fram de ekonomiska resurserna? Överbuden fanns där i många fall, men i valrörelsen var det opportunt att på nytt ta fram och damma av den gamla parollen: »Det måste löna sig att arbeta.> Avgörande är väl ändå det faktum att politiker i alla tider och i alla länder ställs inför uppgiften att med dagens kunnande och metoder förutse de förändringar och problem som möter i morgondagens samhälle. Det är en generell problematik värd mera respekt än en lättfärdig hänvisning till att det trots ett långt maktinnehav inte gått att lösa alla problem. För oss står det helt klart att de uppgifter som ligger framför oss endast kan klaras med ett starkt samhälle som aktivt kan gripa in för att skydda den enskilde medborgarens intressen mot godtycke och oförrätter från ekonomiska, kommersiella eller andra grupperingar utom räckhåll för demokratisk insyn och kontroll. Det parlamentariska läget kommer efter den 1 januari att vara ett annat än det vi har i dag. Men detta kommer inte att i sak förändra den politiska situationen. Vi har och kommer under de närmaste åren att ha en stark socialdemokratisk regering. En regerings styrka beror inte enbart på den aktuella parlamentariska situationen i riksdagen; den beror i högre grad på om regeringen är enig i sitt handlande, om den bygger sin politik på ett gemensamt program, ett program som har en stark förankring bland väljarna. I en tid då nya konservativa strömningar är i antågande står socialdemokratin som den enda garanten för en fortsatt progressiv reformpolitik med målsättningen att undanröja existerande brister och orättvisor. I en sådan tid är det endast en socialdemokratisk regering som är enig i sin grundsyn, som har en vilja och ett program, som med kraft kan ta sig an de problem och brister som påpekades i valrörelsen. De gäller miljöfrågorna, arbetslivet, den äldre arbetskraftens situation, åtgärder för att bistå de grupper i samhället som i dag har det allra svårast och åtgärder för att möta de sysselsättningsproblem som kommer att uppstå på arbetsmarknaden i vikande konjunktur. I denna tid är det endast en socialdemokratisk regering — som inte har den dogmatiska skräck för ett starkt samhälle som man har på borgerligt håll men som är fast besluten att med samhället som medel fortsätta att driva en politik för ökad jämlikhet och solidaritet — som kan lösa dagens och morgondagens problem.

Herr talman! Det var ju en luttrad statsminister som framträdde inför kammaren i dag. Han hade ett helt annat tonfall än det som vi lärt känna under årets remissdebatt och avslutningsdebatterna i maj och givetvis under valkampanjen. Han verkade tämligen nöjd med valutgången; regeringen hade ju i alla fall räddat livhanken.

Det lugna, nästan milda talet visade sig däri att herr Palme inte behövde det minsta lilla franska ordspråk om pest och kolera för att deklarera sitt avståndstagande från olika partier. Han sade emellertid på tal om herr Hermansson att om det gick att få kommunisterna med på en demokratisk välfärdspolitik de närmaste åren, skulle detta vara det slutliga beviset för att herr Hermanssons parti hade blivit demokratiskt. »Det slutliga beviset> — tanken att ett kommunistiskt parti under vissa perioder uppträder på ett stillsamt sätt och reserverar för andra konjunkturer ett uppträdande som ur demokratisk synpunkt är mera tvivelaktig tycktes inte falla herr Palme in. Jag tror att man måste varna honom för att i det här läget vara alltför benägen att dra långtgående slutsatser.

Men det betyder ju en fortsatt reformpolitik. Det föreföll mig som om herr Palme inte höll styr på sin logik när han å ena sidan krävde deltagande i reformer och å andra sidan kritiserade oppositionen för en klart visad reformvilja.

Med hänsyn till det som Sven Gustafson här sade om villigheten att vara med om att bära ansvaret för finansiering av erforderliga åtgärder faller herr Palmes historieskrivning till marken. Herr Palme gav en replik som Sven Gustafson på grund av tidsbegränsningen endast hann att kommentera helt kort. Herr Palme sade att det inte kan bli tal om att inbjuda till överläggningar mellan partierna, om de partier som föreslår det inte har en klart markerad egen linje som grundval för förhandlingarna. Jag har två saker att säga som kommentar. För det första angav socialdemokraterna ingalunda i våras, i somras eller i höstas någon klart markerad linje beträffande arbetsgivaravgiften och annat som de nu föreslår. För det andra är det ofta en fördel att de som möts vid förhandlingsbordet inte i förväg har bundit sig alltför hårt och inte har deklarerat alltför mycket, vilket skulle kunna försvåra en modifikation som skulle kunna leda till en uppgörelse. Därför är herr Palmes avvisande av förslaget om rådplägning och uppgörelse med gemensamt ansvar för erforderlig politik lika litet hållbart i dag som när det framfördes före valet. Herr talman! Jag skall emellertid i dag göra några mera principiella reflexioner, eftersom jag anser att tiden efter en valkamp inte är något dåligt tillfälle i den lugnare atmosfär som då råder — jag visste dock inte att herr Palme skulle bidra till att den blev fullt så lugn som den har blivit i dag, men det är ingen skada skedd från min synpunkt, snarare tvärtom. Det är inget dåligt tillfälle att nu överväga vad den politiska striden egentligen gäller på litet längre sikt. Vari består då motsättningarna mellan de demokratiska partierna, när man skalar bort valkampens karikatyrer och överord? Jag syftår främst på olikheter i värderingar och önskemål rörande samhällets förbättring. Jag tänker inte ägna någon närmare uppmärksamhet åt extrema riktningar av mer eller mindre kommunistisk typ. Vida intressantare är olikheterna mellan socialismens och den sociala liberalismens värderingar och hållning till samhällsutvecklingen. Sedan svensk socialdemokrati vid tiden kring sekelskiftet valde den reformistiska vägen — inte utan tvekan — och sade adjö till den revolutionära vägen och sedan man valt den nationelia och försvarsvilliga linjen har motsättningarna till den sociala liberalismen på viktiga punkter avtagit. Det finns anledning att markera detta faktum, men det är lika angeläget att fastlägga och belysa de olikheter i grundinställningen som finns kvar. Jag vill då först slå fast att motsättningen inte gäller den sociala reformviljan. I denna kammare tog statsminister Palme tidigare i år, både i januari och i maj, som sitt huvudtema att oppositionen i allmänhet och folkpartiet i synnerhet har motarbetat de senare årens alla stora reformer. Han hävdade också att förslagen till dem alla hade kommit fram inom arbetarrörelsen. Som jag skall visa är detta emellertid bara fria fantasier utan någon verklighetsanknytning. Låt mig anföra några exempel på reformverksamhet, där folkpartiet efter kriget länge har varit pådrivande utan gehör hos socialdemokratin!

Låt mig då först nämna motsättningarna inom bostadspolitiken, vilka har framträtt under hela efterkrigstiden. Bostadsinvesteringarnas andel i den totala investeringsvolymen i Sverige var under sista förkrigsåret ca 30 procent. Under inflytande av den statliga byggnadsregleringen sjönk deras andel redan i början av 1950-talet till ca 20 procent av den totala investeringsvolymen samtidigt som bostadsbristen tilltog år efter år. Vad skall man då säga om klokheten i denna politik som hela tiden hårt kritiserats från vår sida? Denna politik förtjänar att betecknas som misslyckad. Misslyckandet berodde bl.a. på en oskicklig reglering, som ledde till ett bristfälligt utnyttjande av arbetskraft och maskiner. Jag förbigår sifferserien av stagnerande produktion för att citera vad dåvarande socialministern Gunnar Sträng sade i bostadsdebatten i riksdagen år 1953: »>50 000 lägenheter på ett år blir 500 000 lägenheter på ett decennium. Vidare är det inte för mycket att räkna med att fyra personer kan placeras i varje lägenhet som ett gott medeltal» — vem som placerar dem är oklart — »Detta betyder, att två miljoner människor i detta land på ett decennium kan flytta in i nya bostäder. Låt oss bara hålla den takten, så kommer vi att inom tre eller fyra decennier bereda nya bostäder åt hela landets befolkning. Ett bostadshus av sten, av den kvalitet vi bygger, står vidare inte bara 35 å 40 år, utan det står den dubbla tiden.> Siffrorna skall ses mot bakgrund av att riksdagen efter kriget uttalade sig för en årlig nyproduktion av 60 000 å 65 000 lägenheter, medan herr Sträng här tycktes vara nöjd med en horisontell produktionskurva på omkring 50 000. Många förundrade sig då över herr Strängs räknekonst. Att han fem å tio år senare skulle göra en så tvivelaktig lycka som räkneexpert i finansdepartementet visste man ju inte då. Under trycket av den liberala oppositionen kom sedan en ryckig stegring av produktionen, och den höll sig på en högre nivå fram till 1966, det år då f. d. statsministern Erlander i TV inte hade annat hopp att ge en ung familj än att ställa sig i bostadskön och acceptera den långa väntan. Efter valnederlaget detta år vaknade man äntligen inom regeringen. Folkpartiets försiktiga krav på ökning av bostadsbyggandet, som år efter år hade stämplats som oansvariga Ööverbud, t.o.m. överträffades nu ett slag. Sällan har väl en regering på ett så uppenbart sätt fått erkänna sitt misstag i en av de dominerande sociala frågorna. Men statsminister Palme vill ge intrycket att folkpartiet har motarbetat alla sociala framsteg, som i stället förts fram av »rörelsen>, det socialdemokratiska parti som trots liberala anvisningar under 20 år misskötte bostadspolitiken och först kom till insikt efter ett stort valnederlag. Denna stora felbedömning hade ett visst samband med regeringspartiets benägenhet att underskatta det enskilda sparandets betydelse och dess känslighet inför en långvarig inflationsutplundring inte minst av småspararna. Var fanns här hos regeringen ekonomisk insikt och social medkänsla? Under senare hälften av 1960-talet har det enskilda hushållssparandet gått ned till föga över hälften av vad det var vid århundradets mitt. Det är en allvarlig sak. Konkurrensen om kapitalet mellan bostadsbyggande och näringsliv och konsumtionskapitalvaror hårdnar. Regeringen tycks vara på väg in i en ny nedprutning av bostadsbyggandets volym mätt i antalet nya lägenheter. Ryckigheten i produktionen verkar liksom under åren 1963—1964 förminskande på dessa lägenheter. Kapitalknappheten, som sammanhänger bl.a. med hushållssparandets nedgång, med inflationen och med herr Strängs stora statliga upplåning för andra ändamål fördyrar ytterligare de nya lägenheterna. I detta läge finns det all anledning att upprepa de liberala kraven att bostadsbyggandet inte skall vara ett dragspel i konjunkturpolitikens tjänst utan ingå som en relativt stabil faktor i vårt ekonomiska och sociala framåtskridande. Det finns en lång rad andra exempel på en regeringspolitik med långtgående olyckliga sociala konsekvenser som hårt kritiserats på liberalt håll i riksdagen för att sedan senfärdigt läggas om av regeringen. Jag hänvisar till hela den problematik som av oss sammanfattats under benämningen kösamhälle: de långa väntelistorna för sjuka och de för studiehungriga ungdomar stängda skolportarna som berott på otillräcklig utbildning av läka re, sjuksköterskor, lärare, ingenjörer och annan högt utbildad arbetskraft. Våra krav på enkla och i viss mån temporära skolbyggen av paviljongtyp och på avlägsnandet av bristen på skolbyggnader kan också nämnas liksom mycket annat på skolområdet, framför allt behovet av stipendier och andra åtgärder för att undanröja de ekonomiska utbildningshindren samt det länge avvisade kravet på rimligt stöd åt studerande vid korrespondensinstituten. Jag vill också nämna liberala försök att pressa fram en snabbare tillväxt av skolundervisningen i radio och TV, inte minst som ett led i vuxenutbildningen. Förloppet i riksdagen har i regel varit detsamma vare sig det gällt stora eller mindre, föga dyrbara reformer: nedröstning något eller några år av våra förslag, sedan godtagande med eventuellt någon omstuvning. På socialdemokratiskt håll brukar man allt som oftast dubba sig till låginkomsttagarnas särskilda riddare. Det är grundlöst skryt. Talrika initiativ och förslag i syfte att förbättra deras läge, deras ekonomi och deras chanser i arbetslivet har framförts under årens lopp av folkpartiets företrädare. Ett gammalt krav, framlagt redan på 1930-talet och sedan upprepat, är att det finns grupper av människor i detta land som representerar det glömda Sverige och som borde ägnas vida större uppmärksamhet och omsorg. Till dem hör och har länge hört de handikappade människorna. Talrika är de liberala men tyvärr till en tid förkastade förslagen till förbättring av deras levnadsvillkor. Att genom automatiska dyrtidstillägg skydda folkpensionärerna från standardsänkning på grund av prisstegringar och dessutom trygga åt dem en andel av det ekonomiska framåtskridandets frukter är andra liberala initiativ som det tog tid att få socialdemokraterna att acceptera. Kanske bör också nämnas att socialdemokraterna förkastade ett redan år 1957 framfört krav på en kartläggning av de lägsta inkomstgrupperna och deras ekonomiska läge. Lägger man härtill sådana färska exempel som mittenpartiernas motion om ett kontant bidrag på 1800 kronor till hemmaarbetande hustrur i stället för kostnadsavdrag, som personer med låga inkomster inte kan till fullo utnyttja, framstår det klart hur energiskt svensk liberalism arbetat på att minska inkomstolikheterna med bevarande av ett skattesystem som alltfort gör det lönande att arbeta.

När omsättningsskatten först infördes hade vi andra likvärdiga finansieringsförslag. Här måste emellertid en viss prioritering tillskrivas socialdemokratin.

Det finns långa rader av reformer till vilka initiativet tagits på oppositionshåll under socialdemokratiskt motstånd eller med ytterst svagt intresse. Ingen kan väl bestrida att centerpartiet för tio, femton år sedan mer än andra drev kravet på lokaliseringspolitik och att andra oppositionspartier snabbare än regeringen insåg sakens vikt och bidrog till dess utveckling. Men statsminister Palme angav i alla fall regionalpolitiken som en sak framdriven av rörelsen och av regeringen under oppositionens motstånd. Hur långt kan egentligen en regeringschef gå med fantasifoster av detta slag? Vad tilläggspensioneringen beträffar visar folkpartiets linje vissa likheter med den norska arbetarpartiregeringens förslag. Det låg inte längre från det svenska regeringsförslaget än att vi rimligen kunde hoppas på en uppgörelse. Men jag medger att herrar Palme och Aspling, när denna reform diskuteras, kan framföra en hel del synpunkter till herr Hedlund. Jag måste sluta denna exemplifiering av den liberala hållningen, av liberala initiativ till och liberalt stöd åt en i vid mening social politik efter kriget. Låt mig bara hänvisa till, vad alla vet, att svensk liberalism mer än andra har verkat för kvinnornas likaställning i samhället, lika chanser till utbildning och arbete, lika lön, individuell beskattning, mera barndaghem och flera hemvårdarinnor samt ökade möjligheter till deltidsarbete inom bl.a. sjukvård och socialvård. Möjligheterna till deltidsarbete begränsar sig givetvis inte bara till kvinnorna. Även män bör ha sådana möjligheter. Kanske får jag också hänvisa till att den reform som givit Sveriges folk möjlighet att på en och samma dag utse den svenska riksdagen och på så sätt klart uttrycka sin mening inte har genomförts enligt herr Palmes mönster utan framdrivits av liberala krafter i samverkan med övriga oppositionspartier under ett uppehållande motstånd från socialdemokratin mot en uppenbarligen demokratisk reform. Vad jag här anfört synes mig utgöra tillräcklig motivering för att uttala önskemålet att den svenska enkammarriksdagen aldrig från en regeringschef skall få höra en så vilseledande historieskrivning och en sådan snedvridning av debatten som den andra kammaren fick lyssna till i januari och maj 1970. Jag är i dag något mera optimistisk om att detta önskemål kommer att uppfyllas, när jag har lyssnat till herr Palmes anförande, där han utelämnade alla de beskyllningar mot oppositionen för bristande reformvilja som varit ett så framträdande inslag i hans tal här i kammaren och under valdebatten. Hur överraskade skulle inte väljarna ha blivit, om de före valet hade fått höra herr Palme tala på det sätt som han gjorde i dag i detta avseende! Jag övergår härefter till att göra några mycket korta reflexioner kring 1970 talets sociala reformpolitik. Jag tänker här inte presentera någon programmatisk framställning, som det närmast ankommer på andra företrädare för riksdagsgruppen att framföra, bl.a. i januari 1971. Jag vill bara understryka att det naturligtvis finns meningsskiljaktigheter beträffande prioriteringen av olika sociala reformer och att det kan finnas meningsskiljaktigheter också när det gäller att avväga vissa skattehöjningar mot en snabbare reformpolitik eller en något långsammare reformpolitik för att undgå vissa skattehöjningar.

Givetvis uppkommer det prioriteringsfrågor. Jag skall emellertid inte här diskutera dem, bl.a. därför att det Kramforsmanifest som «statsminister Palme talade om tre fyra gånger innehåller en uppräkning av en stor mängd värdefulla reformer utan angivande av någon ordentlig prioritering. Det svar, som :herr Palme avstod från att lämna på dr Hedlunds frågor under partiledardebatten i TV om regeringens prioritering mot bakgrunden av dess begäran om uppgifter beträffande oppo sitionens prioritering, avstod herr Palme från att lämna även i dag. Vi fick nöja oss med den allmänna uppräkning av i och för sig välkomna och angelägna reformer, som regeringen så hårt kritiserar varje gång oppositionen väljer en sådan framställningsform. En sådan uppräkning kan ändå ge icke oväsentliga upplysningar.

Hur Olof Palme kunnat beteckna dessa krav som fel debatt på fel tidpunkt är obegripligt. För övrigt tycktes han i dag anse diskussionerna ute i de socialdemokratiska föreningarna om regeringens politik såsom varande en utomordentlig form av närdemokrati. Han tycktes emellertid inte observera att detta skulle förutsätta en något egendomlig spridning av rösträtten, som inte kan vara begränsad enbart till medlemmar av det socialdemokratiska partiet utan måste fördelas på ett helt annat sätt. Med dessa ord har jag inte riktat någon kritik mot att sådana överläggningar bedrivs inom partierna. De förekommer på alla håll, inte minst inom folkpartiet. Men att detta på något sätt skulle ersätta eller ens minska behovet av närdemokrati i den mening som vi från liberalt håll föreslagit måste jag bestrida. Jag kommer av tidsskäl att gå förbi en rad Övriga liberala krav. Finansminister Sträng har för flera år sedan — och med rätta — påpekat att man inte skattevägen kan gå så mycket längre än man då hade gjort i utjämnande rikt ning. Årets skattereform får väl ses som ett uttryck för den utjämningseffekt, som han ansåg ytterligare vara möjlig vad beträffar inkomstoch kapitalbeskattningen. Den. stora möjligheten till en samhällsutveckling mot bestämt minskande olikheter i inkomstfördelningen och höjning av levnadsstandarden, speciellt för låginkomstgrupperna, ligger på ett annat område än skattepolitikens. Det har länge varit min bestämda uppfattning att det som nu kallas utbildningsexplosionen, vilken leder till allt större tillgång på människor med kvalificerad utbildning, kommer att åstadkomma en stark minskning av inkomstolikheterna. Marknadens egna krafter kommer att öka knappheten på och kraftigt höja arbetsersättningen för de slag av arbetsprestationer som för närvarande betalas relativt lågt. Det behöver inte betyda sänkt realinkomst för t.ex. personer med akademisk utbildning, men det måste innebära att deras standardhöjning blir ringa jämförd med den som kommer låginkomsttagarna till del. När en mycket stor del av nationalinkomstens tillväxt direkt och indirekt tillfaller de senare kan dessa snabbare än hittills få sina levnadsvillkor förbättrade utan att Sveriges folk fördenskull behöver eller får underlåta att bidra till en kraftig och fortgående ökning av stödet till människorna i uländerna, som i extremt hög grad är låginkomsttagare. Utbildningen har naturligtvis även andra uppgifter än att göra människorna kvalificerade för insatser i det framtida samhället med dess invecklade teknologi, men dessa spörsmål kommer jag att ta upp längre fram i en interpellationsdebatt. Låt mig inskjuta, herr talman, att jag är utomordentligt överraskad över det socialdemokratiska försvaret för att man vill ha ett skattesystem som låter inflationen vikariera för finansministern och genomföra smygande skattehöjningar. Det är — jag tror man måste säga det — ett ur demokratisk synvinkel något komprometterande tänkesätt som kommer till uttryck i detta socialdemokratiska försvar. Och inflationens snedvridning av nuvarande system drabbar som bekant tyngre stora grupper av låginkomsttagare än de mera välsituerade. Ur synpunkten av inkomstolikheternas minskning är alltså den socialdemokratiska ståndpunkten föga rationell. Vad jag nu till sist särskilt skall tala om är följande fråga: Om nu inte olikheterna beträffande den sociala politiken är så stora, så grundläggande, trots de meningsskiljaktigheter jag har antytt, vari ligger då skillnaden mellan den socialistiska och den socialliberala inställningen till samhällsutvecklingens problem? Det är klart — jag säger det för att undgå missförstånd — att socialdemokratiska regeringar kan göra sig skyldiga till vad vi anser vara misstag utifrån allmänt godtagna sociala värderingar — utifrån våra värderingar eller också utifrån vanliga, på socialdemokratiskt håll accepterade värderingar. Men det är inte detta att misstag kan begås och måste kritiseras som jag vill nämna, utan det är den mera principiella och betydande olikheten i inställning som jag skall säga några få ord om. Det finns utan tvivel olikheter i politik och målsättning som till väsentlig del beror på en i princip olika inställning till de kollektivistiska ekonomiska organisationsformernas roll i ett modernt samhälle. I samband därmed står olikheten i inställning till den politiska maktkoncentrationen på det ekonomiska området. Från liberal synpunkt visar socialdemokratin alltför litet förståelse för värdet av ekonomiska stimulanser. Vår uppfattning är att det skall löna sig att arbeta, att det är sunt och riktigt att en människa i hög grad påverkas av en önskan att förbättra familjens levnadsvillkor och de egna levnadsvillkoren — vederbörande må nu vara företagare eller löntagare. Vi liberaler anser en decentraliserad kapitalbildning och starka enskilda företag vara en förutsättning för en decentraliserad beslutsprocess inom de av samhällets lagar och av oskrivna humanitära och sociala lagar uppdragna gränserna. — Jag vill säga till herr Antonsson att jag är mycket glad över att centerpartiet, som det visade sig under valkampanjen, numera ansluter sig till och fäster stor vikt vid tanken på ett decentraliserat samhälle. När folkpartiet på 1950-talet och även därefter mycket bestämt drev denna tanke var entusiasmen mindre på centerpartihåll. Så mycket gladare är vi nu över samstämmigheten. Att motsätta sig centraldirigering och statlig maktkoncentration är naturligtvis ett bra sätt att verka för decentralisering i samhället. Man bör inte bara använda sig av decentralisering som åstadkommes genom en viss statlig centraldirigering av förmåner, vilket kan anses förekomma inom vissa delar av den s.k. regionalpolitiken. Därmed är inget ont sagt om denna regionalpolitik som vi ju ansluter oss till på liberalt håll.

I främsta rummet bör man naturligtvis försöka att stärka de krafter som verkar för den önskade utvecklingen och motverka uppkomsten av hinder. Socialister av olika riktningar älskar att tala illa om enskilda företags vinster, som kallas profit, fast de i regel är uppnådda i tävlan med andra och genom en anpassning till konsumenternas önskemål. Ni socialdemokrater samlar inkomststatistik i massor men ni går omsorgsfullt förbi t.ex. att aktie ägarna efter skatt får ett årligt belopp som endast är ett par procent av vad de i bolagen anställda löntagarna erhåller efter skatt. Det viktiga för löntagarna vad inkomsterna beträffar är alltså en snabb produktivitetsstegring. I den störtsjö av statistik som förekommer — även om den är mycket välkommen — synes mig också dessa förhållanden böra belysas. Ni socialdemokrater tror gärna att ett vidgat offentligt ägande inom näringslivet i och för sig är önskvärt. När hörde ni t.ex. herr Wickman avråda från statligt engagemang i en industri med hänvisning till att staten inte visat några särskilda talanger som = företagsledare, t.ex. i Duroxfallet och många andra? Enligt liberal mening tarvas det särskilda skäl för staten, om den skall ge sig in på affärsverksamhet. Sådana finns i många fall och skall då redovisas, i andra fall saknas de. Ofta talar socialister om konkurrens på lika villkor mellan offentlig och enskild företagsamhet. Men vi vet hur i praktiken privilegiepositioner för statliga företag skapas, t.ex. i fråga om tillgång på kapital eller i fråga om favörer vid leverans till staten. Allmänna förlaget med dess monopol och pålägg av extra provision är det senaste exemplet. Investeringsbankens finansieringsmöjligheter oberoende av kapitalmarknadsläget, som så hårt pressar andra kreditinstitut och deras kunder, är också ett exempel. Inte mindre märkligt är att socialdemokraterna inte vill inse att politiker, som är utsedda på grundval av helt andra egenskaper än dem som krävs inom affärslivet, sannolikt löper stor risk att göra svåra misstag, när de skall bedöma förutsättningarna för en näringsgrens utveckling. Exemplen överflödar som bekant. Den statliga ekonomiska planeringen och prognosverksamheten har naturligtvis viktiga uppgifter — större och viktigare än de flesta i Västerlandet tänkte sig före kriget — men de består vad näringslivet beträffar framför allt i att klargöra ramarna och villkoren för företagen och den naturligt statliga verksamheten, vilket dessutom kan och bör underlätta erforderliga kontakter. Mycket kunde tilläggas om skillnaderna mellan den socialistiska och den liberala inställningen till samhällets ekonomiska organisation. Den centrala olikheten är socialismens tro på gagnet av en starkt ökad statlig ekonomisk maktkoncentration och liberalismens övertygelse att en mera decentraliserad organisation, som vill begränsa både statlig och enskild maktkoncentration, är att föredra. Vi menar, att denna senare organisation effektivare utnyttjar människornas initiativ, ger bättre service åt konsumenterna och snabbare standardhöjning än en socialistisk och kollektivistisk samhällstyp. Decentraliseringen ger också större oberoende åt människorna och bättre förutsättningar för demokratin. Ni socialdemokrater må ha en annan mening. Ni säger er vilja bygga ett socialistiskt samhälle. Varför vägrar ni då med herr Palme i spetsen att diskutera skillnaden mellan den samhällstypen och den liberala? Ni talar om borgerliga försök att ta fram socialiseringsspöket. All right, tag då själva fram den enligt er mening levande socialismen och jämför dess egenskaper med ett genom fortsatta reformer förbättrat socialliberalt samhälle! Herr Palme älskar att tala om visioner och deras viktiga roll. Varför då inte acceptera en jämförelse mellan er socialistiska och folkpartiets socialliberala vision? Sluta upp med att låtsa som om den stora skillnaden låge på den sociala reformviljans område, som herr Palme tidigare och som herr Martinsson i dag i viss mån tyvärr har gjort. Låt oss i stället i god demokratisk ordning redovisa vad striden verkligen gäller! Det är inte social trygghet, full sysselsättning och standardhöjning för låginkomstgrupperna — därom är vi i huvudsak eniga. Valet står mellan å ena sidan en socialistisk utveckling i alltmer kollektivistisk riktning med en stark politisk maktkoncentration och å andra sidan ett socialliberalt samhälle med stark tonvikt på enskildas och gruppers direkta inflytande på arbetsoch samhällsliv.

Herr talman! »Det står en oro uti tiden, en missbelåtenhet med vad som finnes.> Dessa Tegnérs ord inför 1840 års riksdag har i dag, 130 år senare, en brännande aktualitet i både det nationella och det internationella perspektivet. Det kan finnas anledning att något närmare skärskåda den nationella situationen efter 1970 års riksdagsval — det val då det socialdemokratiska partiet enligt sin ledare vann en av de största framgångarna genom tiderna och som följd härav får börja omsätta sin politik genom en minoritetsregering stödd på kommunisterna. Läget här hemma ger sannerligen inte anledning till några jubelrop eller ens till någon större förtröstan inför den närmaste framtiden. Mitt under brinnande högkonjunktur har staten under det gångna budgetåret nödgats låna upp 3 800 miljoner kronor, en ytterst diskutabel metod att bekämpa en galopperande inflation med. Bytesbalansen torde per den sista september komma att uppvisa ett underskott på lågt räknat 2 800 miljoner kronor och finansministerns trohjärtas de förmodan i maj, att handelsbalansens underskott 1970 skulle krympa till cirka en halv miljard mot ett underskott om en dryg miljard 1969, har visat sig vara just trohjärtad. Handelsbalansens underskott var den sista september hela 1420 miljoner. Till detta kommer att valutareserven trots en viss förbättring fortfarande är oförsvarligt låg. Reserven torde i dag ligga på jämnt 4 mil jarder, vilket räcker till 1,3 månaders import. Som jämförelse kan nämnas att vår valutareserv för tre år sedan räckte till över tre månaders import. Genomsnittet för OECD ligger på hela fyra månaders import. Dessa siffror illustrerar på ett skrämmande sätt hur obalansen i vår ekonomi tillåtits övergå i svår slagsida utan några egentliga ingripanden av de ansvariga, dvs. regeringen. Situationen är särskilt olustig därigenom att valutareservens huvuduppgift är att tjäna som buffert mot påfrestningar i utrikeshandeln. Den måste sålunda stiga i takt med importen om ekonomin är sund. Hos oss har valutareserven i stället sjunkit när importen ökat både i absoluta och relativa tal, något som på sitt sätt ytterligare understryker snedvridningen av den svenska samhällsekonomin. Investeringsutvecklingen är en annan prognos från finansministern som också visat sig vara rätt ut i det blå och som, om den var allvarligt menad, avslöjar en skrämmande brist hos landets finansledning i förmågan att bedöma konsekvenserna av sina egna åtgärder. Ett uttalande från LO om de ekonomiska utsikterna hösten 1970 fångar situationen i ett nötskal. I uttalandet säges att >den av finansministern i den reviderade finansplanen förutsagda ökningen av industrins investeringar på 15 procent i volym icke kommer att realiseras. De senast tillgängliga uppgifterna om industrins investeringsplaner för 1970 tyder i stället på att ökningen bara blir cirka en tredjedel av den tidigare förutsagda. Detta tyder på att kreditåtstramningen har haft större effekt än vad man tidigare förutsåg.» LO konstaterar sålunda, att en viss åtgärd har haft »större effekt än vad man tidigare förutsåg». Detta skenbart lakoniska konstaterande reser emellertid frågor av allvarligaste slag. Vad är det för slags finansledning i landet som icke bättre kan förutse effekten av en åtgärd, som man med kallt mod sätter in? Och varför leker denna finansledning ståndaktig tennsoldat, när man från praktikens luttrade män blivit kraftfullt varnad för att idiotstoppet på krediter skulle få just de konsekvenser som bl.a. LO nu oroar sig för? Är det fråga om till oförnuft gränsande envishet som har sitt ursprung i »vi vet bäst>prestigen eller är det helt enkelt bara så att det hela bottnar i bristande kompetens? Frågorna kan med skäl ställas. Hur som helst, den nedgång i industriinvesteringstakten det nu är fråga om, en nedgång som sannolikt resulterar i att dessa investeringar för 1970 icke kommer att uppvisa någon ökning alls, är utomordentligt allvarlig. Särskilt illavarslande är det faktum att landets mindre och medelstora industrier, som representerar ca 70 procent av industriproduktionen och sysselsättningen genom kreditstopp och abnormt ränteläge, mer eller mindre förlamats i sin investeringsutveckling. Regeringen medger nu i ett nästan desperat tonläge, att ökade industriinvesteringar i syfte att få fram större mängd produkter måste få absolut prioritet. Mycket skulle kunna sägas om denna omvändelse under galgen, men jag skall inskränka mig till att ställa en enda fråga: Innebär denna utfästelse att ge industriinvesteringarna prioritet bara en läpparnas bekännelse till en ståndpunkt, som man nödgats inta genom yttre tvång, eller kommer utfästelsen också att konkretiseras genom praktisk politisk handling? Det senare alternativet skulle icke kunna manifesteras på ett effektivare sätt än genom att regeringen omgående lättar på kreditrestriktionerna, i första hand för den mindre och medelstora industrin. Att genom en sådan åtgärd öppna möjligheterna för den företagarkategori, som står för ca 70 procent av industriproduktionen, att böja investeringsvolymens kurva uppåt blir en probersten på socialdemokraternas vilja och för måga att på allvar ta itu med inflationen. Herr talman! Jag har nyss kallat de nuvarande <kreditrestriktionerna för idiotstopp. Riktigheten av denna benämning understryks av en häromdagen publicerad prognos rörande kreditmarknadens aktuella utveckling. Av denna framgår att näringslivets upplåning på den reguljära kreditmarknaden sjunker från 4,3 miljarder kronor i fjol till ca 2 miljarder kronor i år, alltså med drygt 50 procent. Orsaken är just idiotstoppet på krediter. Att försöka få balans i en överhettad samhällsekonomi med sådana bakvända metoder är, för att tala med Talleyrand, värre än ett brott — det är en dumhet. En mot näringslivets rörelsefrihet och investeringar ensidigt inriktad kreditpolitik av det slag, som nu förts, leder obönhörligt till två konsekvenser som icke kan accepteras, i varje fall icke av oss inom centern — svårreparabla skador på produktionsapparaten och arbetslöshet. Socialdemokratisk konjunkturpolitik kännetecknas av samma slags filosofi som utmärkte de gamla bourbonerna: man har ingenting lärt och ingenting glömt. Herr Sträng och hans medansvariga har god kännedom om konjunkturbekämpningsverktygen, men börjar praktiskt taget varje gång dessa verktyg skall användas hantera dem vid fel tidpunkt. Därigenom får dessa i och för sig goda verktyg icke avsedd verkan, men skärper ibland det onda som skall bekämpas. För närvarande svänger konjunkturen in i ett avmattningsskede och det naturliga och rationella vore att nu, icke när konjunkturen vänt uppåt igen, stimulera fram en mera expansiv politik genom lättad kreditmarknad och sänkt ränta. I stället gör herr Sträng, denne den svenska konjunkturpolitikens Sven Duva, helt om och sätter in ett helt batteri åtstramande åtgärder, bl.a. den branscherna emellan djupt orättvisa och allmänt investerings hämmande höjda arbetsgivaravgiften. Som vanligt — herr Sträng är fullt medveten härom — drabbar dessa åtgärder hårdast de mindre och medelstora företagen. Jag har nyss påpekat att dessa svarar för ca 70 procent av industrins produktion och sysselsättning och sålunda är av ofantlig betydelse för våra möjligheter att kunna hävda vårt välstånd. Dessa mindre företag har nästan definitivt uträknats genom kreditstoppets knockoutslag, något som icke bara är lösa påståenden. Det snabbt stigande antalet konkurser och en stagnerande nyetablering av företag bär tydliga vittnesbörd om riskerna att spänna bågen för hårt. Det enda mått vi för närvarande har på nyetableringen är inregistreringen av nya aktiebolag. Denna ökade 12 procent per år mellan 1962 och 1969. I fjol bildades 9 800 nya bolag, en ökning med 24 procent jämfört med 1968. Under första halvåret i år registrerades 5979 nya bolag, vilket bara är 2 procent mer än i fjol. Stagnationen beror uppenbarligen på kreditstoppet, som drabbar företagsgrundare hårdare än etablerade företag. Det vore värdefullt om vår socialdemokratiska regering för en gångs skull och därtill i ett kritiskt läge visade modet och förmågan att begagna konjunkturbekämpningsverktygen i rätt tid. Därför, herrar Sträng och Palme, lätta omgående kreditläget och sänk räntan! Lyfter man så blicken från det trots allt lugna och mera begränsade nationella perspektivet till det internationella med dess dynamik och dramatik kommer även där de ekonomiska resonemangen, den ekonomiska utvecklingen, i fokus. En internationell ekonomisk företeelse, som alltmer börjat uppmärksammas, är de tvärnationella eller multinationella företagen. Herr Gustafson i Göteborg har tidigare i dag uppehållit sig ganska utförligt vid frågan om dessa företag. De multinationella företagen och deras snabba framväxt betraktas icke bara som en positiv faktor med löften om och garanti för en än snabbare produktionsökning och ett än snabbare varuflöde. De multinationella företagen betraktas i stället på många håll med ökande misstro, för att icke säga oro, av många såväl i vårt land som i många andra länder. Misstron riktar sig framför allt mot deras troliga monopolisering av industriproduktionen och deras till följd av sin struktur relativa oberoende av värdländernas finansoch kreditpolitik ävensom beskattningsregler. Detta gäller framför allt de av dessa företags enheter, som är dominerande företag i de små nationalstaterna. Beträffande de multinationella företagens eventuella monopolställning i en snar framtid anser vissa experter, att om ca 25 år mellan 200 och 300 industrigiganter kommer att svara för ungefär hälften av världens produktion. Det finns de som anser att de multinationella jätteföretagen i sinom tid genom sin existens kommer att bekräfta Karl Marx” koncentrationsteori. Det är uppenbart att särskilt de små länderna ganska snart måste komma att få avsevärda svårigheter att gentemot internationella företagsgiganter genomföra sin politik på för den lilla staten vitala områden som <:näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik och konjunkturpolitik. Det multinationella företagets aktiva handlande och politik dirigeras utifrån principer och värderingar, som utformas i ett fjärran land med ofta helt andra politiska och ekonomiska problem och uppfattningar. Det är dock i första hand den ekonomiska nyttan för företaget och lönsamhetskriteriet, som formar dessa företagsjättars politik. På grund av sin tvärnationella struktur kan det multinationella företaget ständigt byta fot och från tid till annan koncentrera verksamheten eller delar därav till länder som erbjuder de gynnsammaste förutsättningarna i fråga om arbetskraft, kapital eller företagsbeskattning. Det är i första hand två negativa sidor hos de multinationella företagen, som redan nu börjat observeras och kommenteras. Den första gäller dessa företags benägenhet att i högskatteländer redovisa små eller inga vinster alls, medan vinsterna i stället framtages i länder med låg företagsbeskattning. För ett världsomspännande företag är det som bekant mycket enkelt att avväga sin prisoch kostnadspolitik på så sätt att nyssnämnda effekt uppnås. Eftersom vissa multinationella företags dotterbolag i Sverige icke redovisat någon skattepliktig vinst i vårt land under senare år, har bevillningsutskottet begärt en utredning om de multinationella företagens beskattning. Denna åtgärd är högst motiverad, men för att den skall få full genomslagskraft och effekt erfordras uppenbarligen samordnade internationella åtgärder. Sverige bör därför med det snaraste ta initiativet till internationella avtal syftande till fastställandet av normativa regler för de multinationella företagens verksamhet och handlande. Dessa regler torde lämpligast böra utarbetas av sådana övernationella organ som FN, OECD och Europarådet, och kontrollen kan utövas av mellanstatliga organ som EEC och EFTA men även naturligtvis av de enskilda staterna. Den andra faktor av iögonenfallande negativt slag, som tydligt kan urskiljas i de multinationella företagens handlande, är deras bristande respekt för arbetsrättsliga värderingar och uppfattningar. I en del uppmärksammade fall kan t.o.m. en klart fackföreningsfientlig attityd konstateras. Detta har tagit sig konkreta uttryck i förbud mot fackföreningsanslutning, avskedande av fackligt aktiv personal och förflyttning av verksamheten till annat land efter fackliga konflikter. På denna punkt finns anledning till en snabb och kraftfull reaktion. Vårt land, som nått mycket långt i fråga om facklig solidaritet och allmän respekt för fackliga spelreg ler, bör även här ta initiativ till ett internationellt samarbete som måste syfta till att skapa tillräckligt auktoritativa motparter till de multinationella företagen. Slutmålet bör vara att få till stånd internationella kollektivavtal, vilka av naturliga skäl icke kan fastställa lönerna men däremot de minst lika viktiga s.k. allmänna bestämmelserna. Dessa bestämmelser skall slutgiltigt reglera anställningsförhållanden, uppsägning, avsked, permitteringsförhållanden, konfliktåtgärder, semester m.m. och sålunda utformas likalydande så att ett multinationellt företag möter samma arbetsrättsliga bestämmelser varhelst det vill utöva sin verksamhet. Upprättandet av sådana internationella kollektivavtal kräver sannolikt den väldiga ekonomiska styrka som endast mellanstatliga organ av EEC:s eller OECD:s typ besitter, och det får därför överlåtas på sådana organ som en ytterst viktig arbetsuppgift att med de multinationella företagen som motpart upprätta sådana internationella kollektivavtal. I och med detta kom jag osökt in på begreppet EEC, Gemensamma marknaden. Efter den våldsamma debatten här i landet 1961—1962 om formerna för vårt EEC-samarbete har frågan icke haft förstahandsintresse förrän under den allra sista tiden. Från den 28 juli 1967 då Sverige inlämnade sitt s.k. öppna brev till Gemenskapen med begäran att få uppta förhandlingar har debatten undan för undan intensifierats igen och förefaller nu inför vår förhandlingsstart den 10 november — om ett par veckor — att på sina håll ha nått full stormstyrka.

Mot denna bakgrund förefaller det högst motiverat att söka analysera situationen med saklighet, kyla och pragmatism.

Vår neutralitetspolitik behöver däremot enligt min mening icke närmare analyseras av den enkla anledningen att denna icke är eller kan bli ett förhandlingselement. Neutralitetspolitiken och dess innebörd är dessutom redan så klar för Gemenskapen att framträdande företrädare för denna upprepade gånger uttalat att vår neutralitet icke synes vara förenlig med fullt medlemskap. Det avgörande skälet för detta ställningstagande torde vara att Gemenskapen ytterst syftar till en politisk förening av de europeiska länderna, något som framgår icke minst av den deklaration som utgjorde inledningen till förhandlingarna om Romfördraget. I Gemenskapens kommissionsrapport har dessutom klart uttalats nödvändigheten av att nya medlemmar accepterar Gemenskapens politiska målsättningar. Vad gäller frågan, huruvida vår ekonomiska situation tvingar oss till en integration med Gemenskapen, är det uppenbart att, för den händelse England; Danmark och Norge vinner medlemskap, vi icke utan allvarliga — sannolikt katastrofala — störningar i vår ekonomi kan isolera oss bakom en tullmur, som går redan i Öresund och utefter Kölen. Då det nu förefaller sannolikt att dessa länder vinner medlemskap, bör vi sålunda bedöma vår situation efter denna utgångspunkt eller i varje fall handla som om den vore ett faktum.

Vad som i dessa dagar inför spelöppningen i Bryssel om ett par veckor sägs av dignitärer på olika nivåer i Bryssel om våra lämpligaste anslutningsformer och om det sätt på vilket vi bör agera för att kunna trygga vår neutralitet tror jag är uttalanden som man bör ta med en nypa salt. Det förekommer alltid inför sådana stora och viktiga förhandlingar taktiska utspel, och det kan mycket väl tänkas att dessa olika personer försöker att, som det populärt heter, >psyka»> motpartens förhandlare. Jag tror vi bör vänta med några närmare kommentarer till just dessa uttalanden till dess förhandlingarna kommit i gång. Associering bör sålunda ges prioritet såsom förstahandsalternativ i fråga om anslutningsformen. Fördelarna med ett sådant arrangemang är många. Först och främst slipper vi därigenom ifrån många och långa, och med hänsyn till själva föremålet delvis ovärdiga, försök att förklara, varför vi vill vara neutrala, med byråkratiska uttolkningar av det svenska neutralitetsbegreppet. En massa tid, som sannolikt ändå i slutskedet blir bortkastad, kan vinnas för koncentration av förhandlingarna på rent ekonomiska problem. Härvid är handelshindren de viktigaste problemen. En associering ger härvidlag i stort sett samma fördelar som ett fullt medlemskap. Enligt ett ministerrådsmöte inom Gemenskapen i juni detta år skall denna gentemot de länder som icke söker fullt medlemskap agera så, att handelshindren för industrivaror och jordbruksprodukter avskaffas på så sätt, att detta sker samtidigt med att medlemskandidatländerna erhåller sitt medlemskap. Den grundläggande fördelen för vår ekonomiska utveckling, nämligen att vi icke möter höga handelsbarriärer runt de länder, till vilka ca 80 procent av vår export går, kan sålunda uppnås vid en associering. När det sedan gäller vår ekonomiska självständighet och vår frihet att söka främja internationell rättvisa och social utjämning, framför allt i den tredje världen, ger oss associeringen full handlingsfrihet på denna punkt. Det kan möjligen invändas, att denna handlingsfrihet kan bli ett skäligen tomt skal därför att vi genom vår omfattande utrikeshandel redan är och sedan blir ännu mer beroende av de stora industriländernas ekonomiska politik. Detta kan dock icke vara skäl för att genom ett medlemskap avstå från att utnyttja den handlingsfrihet vi i motsatt fall kan bevara och kanske utvidga vid växande ekonomisk styrka. Våra möjligheter att genom medlemskap i väsentlig mån kunna påverka de stora industriländernas ekonomiska politik torde också vara försvinnande små. Att dessutom, när det gäller för oss kanske utomordentligt vitala ekonomiska och finansiella utspel, nödgas mangla dessa i den förmodligen mest fruktansvärda byråkratimaskin som världen skådat, är icke lockande. : Sammanfattningsvis vill jag först återknyta till vad jag sade om Ceesars hustru. Vår neutralitet skall icke manifesteras genom undantagsklausuler i ett fördrag mellan oss och en överstatlig organisation. Neutralitetens lödighet står och faller med dess trovärdighet ute i omvärlden, och fullt medlemskap i ett visserligen västeuropeiskt men dock maktblock kommer att betraktas som en nyansförändring i vår alliansfria utrikespolitik. En associering undanröjer denna kalamitet, ger oss de handelspolitiska fördelar vi behöver för en fri och stark utveckling av vår ekonomi och skänker oss en nödig ekonomisk självständighet. Om vi väljer associeringsformen och vinner gehör härför hos motparten uppstår visserligen vid jämförelse med fullt medlemskap vissa svårbemästrade «institutionella problem. Men med god vilja, och med tillgång till så skickliga förhandlare som Sverige har, bör även dessa svårigheter kunna överbryggas och bemästras.

Herr talman! Även jag tänkte ägna några ord åt den utomordentligt betydelsefulla fråga som våra förestående EEC-förhandlingar utgör. Om man antar att de förhandlingar som England, Irland, Danmark och Norge för närvarande driver för att bli medlemmar i EEC inte lyckas, utan bryter samman, spelar det inte någon större roll vilken position Sverige intar. Om förhandlingarna bryter samman, kommer det att bli ett nytt utgångsläge och nya initiativ måste tagas. Om man i stället antar att förhandlingarna kröns med framgång, blir det betydelsefullt vilket ställningstagande som vi nu gör i vår förhandlingsupptakt. All rimlig strategi måste därför bygga på det antagandet, att EEC kommer att utvidgas till att omfatta de nu medlemskapssökande länderna, och vad Sverige för närvarande har att bedöma är hur vi skall ställa oss till denna gruppering. Det första som man då måste göra klart för sig är att det för vår del inte kommer att finnas något status quo om EEC skulle utvidgas. Förändringar av både ekonomiskt och politiskt slag kommer att inträffa för vår del, vare sig vi ställer oss utanför eller inom EEC. Hur omfattande förändringarna kan bli beror också på vilka möjligheter det så småningom visar sig finnas att åstadkomma alternativa arrangemang. Att det inte finns något status quo innebär att vi ställs inför ett invecklat val. Vi har både politiska och ekonomiska mål för vårt handlande. Vi måste garantera vår neutralitet, och vi vill befrämja vår ekonomiska utveckling. Uppgiften blir då att finna en lösning som undviker en konflikt mellan dessa två mål. Låt oss därför först något diskutera hur vårt ekonomiska läge skulle påverkas i de här två fallen! Om Sverige skulle stå helt utanför EEC, skulle det bli svårare för oss att delta i den internationella arbetsfördelningen. Det skulle innebära kostnader för oss att genom priseftergifter på ungefär två tredjedelar av vår export försöka klättra över tullmurarna. Stordriftens fördelar skulle bli svårare att utnyttja. Konkurrensen, som stimulerar till en sökprocess för att finna nya metoder, ny teknik och nya produkter, skulle mattas. Alla dessa följder av att stå utanför EEC skulle innebära att vår effektivitet bleve sämre och vår ekonomiska tillväxt lägre. Hur besvärligt det skulle bli för oss att stå utanför EEC:s tullmur beror självfallet också på hur det allmänna handelspolitiska klimatet utvecklas. En nyprotektionism av det slag som vi för närvarande ser framför allt i USA kan komma att sprida sig genom olika motåtgärder, t.ex. från EEC, som tillsammans kan allvarligt försämra det internationella handelspolitiska klimatet och göra det svårare att stå utanför de olika handelsgrupperingar som finns. Detta skapar ett stort osäkerhetsmoment. Men även om man gör vissa antaganden om hur den internationella handelspolitiken utvecklas, är det svårt att i siffror uppskatta hur mycket det skulle kosta oss att stå utanför ett ut vidgat EEC och dess tullmur. Det finns ett antal sådana beräkningar, men de sysslar framför allt med statiska specialiseringsvinster och mycket litet med dynamiska tillväxtvinster. Om man ändå på grundval av den vetenskapliga debatt som har förts i de här frågorna försöker göra någon gissning, skulle den innebära att det skulle kosta oss ett par procent av vår tillväxttakt att stå utanför. Denna kostnad, som jag alltså gissningsvis uppskattar till ett par procent av vår tillväxttakt per år, skulle vi kunna undvika, om det fanns förutsättningar att åstadkomma alternativa arrangemang, som skulle omfatta de neutrala länderna i ett frihandelsområde knutet till EEC. Möjligheterna att åstadkomma en sådan lösare anknytning för de neutrala länderna finns, men de är mycket svårbedömbara i nuvarande förhandlingsläge, där EEC-ländernas uppmärksamhet framför allt är inriktad på att klara de förhandlingar som man nu bedriver med ' de länder som söker fullt medlemskap. Om vi stode utanför EEC — det som jag nu tänker säga gäller även om vi vore knutna till EEC genom en lösare form av frihandelsavtal — skulle vi ställas vid sidan av den ambitiösa industripolitik som EEC avser att utforma inom ramen för den s.k. Colonnaplanen. Man syftar till att avveckla all diskriminering i offentlig upphandling. Man vill ta bort den mångfald av handelshinder som finns utöver tullar och som kan vara minst lika handelshämmande som tullar. Man vill intensifiera arbetet på olika standardiseringar. Man vill harmonisera den handelsrättsliga lagstiftningen, så att företagen helt kan utnyttja den stora gemensamma marknadens fördelar. Olika åtgärder för att underlätta industrins strukturomvandlingsprocess föreslås. Man vill förbättra de regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska strävandena, och man vill ha gemensamma program inom de nya och avancerade teknologiska områdena t.ex. för elektroteknikoch atomsektoreraa.

Jag bedömer det som en allvarlig belastning för vår ekonomi att stå utanför ett sådant industripolitiskt samarbete i Europa. Ett sådant samarbete fordras för att man verkligen skall få en hemmamarknad. Vi skulle alltså stå utanför detta industripolitiska samarbete, även om vi bleve knutna på något sätt till EEC genom ett lösare formulerat frihandelsavtal. Inom EEC finns också planer på en harmonisering av stabiliseringspolitiken inom ramen för den s.k. Wernerplanen som nyligen har framlagts. Wernerplanen är i sina avlägsna mål mycket långtgående och har inom De sex också mött blandade reaktioner. Det är dock, tror jag, ytterst osannolikt, att något av medlemsländerna skulle låta en inskränkning i det nationella svängrummet på det stabiliseringspolitiska området gå längre än som vore fördelaktigt för landet i fråga. Vissa önskvärda inskränkningar i detta svängrum finns faktiskt och är exempel på det vanliga förhållandet att alla parter kan vinna på en samordning. Stabiliseringspolitiken för alla länder kan t.ex. underlättas av ett mycket nära samarbete på valutaområdet.

Det skulle bli svårare att rätta munnen efter matsäcken, eftersom matsäcken skulle växa långsammare än aptiten. Det är inte någon entydig fördel att ha friheten till olika ingrepp, om det manöverutrymme som man behöver krävs just med nödvändigheten av smärtsamma ingrepp av den typ som vi för närvarande har av stabiliseringspolitiska skäl. Att vara inom EEC skulle, tvärtemot vad som ibland sägs, inte innebära några inskränkningar i friheten att t.ex. driva en egen ambitiös socialpolitik eller lokaliseringspolitik. Om det någonsin skulle komma att bli fråga om en gemensam socialpolitik förutsätter jag, att den skulle komma att få formen av ett minimiprogram, dvs. att varje land som så önskar har fullständig frihet att överskrida de normer som fastställts. Ett sådant minimiprogram kan det finnas anledning att driva på, dels för att höja de socialpolitiska ambitionerna, dels för att undvika att något land genom att underskrida minimiprogrammet försöker snedvrida konkurrensförhållandena till sin fördel. Möjligheterna att bedriva en självständig lokaliseringspolitik kommer inte att inskränkas. Det kan vara av intresse att notera, att det land bland De sex som har det allra starkaste intresset av att bedriva en regionpolitik, nämligen Italien, icke har klagat på att de centrala myndigheterna har inskränkt möjligheterna att bedriva en sådan regionalpolitik utan tvärtom klagat på att dessa inte åstadkommit en samordning av regionalpolitiken för att tillföra denna ökade resurser. Italien, som har det starkaste intresset av De sex för en ak tiv lokaliseringspolitik, har alltså klagat på alltför stor självständighet. För vår del anser jag inte att det vid ett samgående med EEC skulle bli svårt att få en sådan självständighet, utan problemet på lokaliseringsområdet är för vår del snarast, att vi icke tillräckligt har använt de nuvarande möjligheterna att agera för att verkligen få fram ett slagkraftigt lokaliseringspolitiskt program. Rent allmänt gäller också att vår förmåga att driva en aktiv reformpolitik på olika områden till slut kommer att bero på hur våra ekonomiska resurser utvecklas. Det är ju i dagens ganska kärva läge högst påtagligt, och det kommer att bli ännu tydligare när långtidsutredningen i slutet av november kommer att lägga fram sina prognoser för de närmaste fem åren. En långsammare ekonomisk utveckling som följd av att vi helt ställs utanför EEC skulle allvarligt begränsa våra faktiska möjligheter att driva reformpolitik. Det anser jag vara allvarligt. Men, herr talman, det slutliga avgörandet vid vårt ställningstagande kommer att gälla inte vår önskan att stödja vår ekonomiska utveckling utan vårt krav att bevara vår alliansfrihet och neutralitet. Detta är grundstenen i vår utrikespolitik och det är en grundsten som inte får rubbas. Vad man då först och främst kan ha anledning att slå fast är att neutralitetspolitiken skulle försvagas, om vi helt ställdes utanför EEC.

Att stå utanför EEC innebär också att man i praktiken, som ofta framhållits, i väx ande grad blir beroende av beslut som fattas där utan att ha någon egentlig möjlighet att inverka på besluten. Det är också troligt att en utvidgning av EEC på det sätt som vi nu resonerar om skulle ha till följd att vissa internationella organisationer som t.ex. GATT och OECD skulle få en minskad prestige, vilket skulle innebära att ytterligare ett språkrör för de små ländernas meningar skulle förträngas. Vi skulle därför få sämre möjligheter att göra vår röst hörd internationellt. Om vi ställde oss utanför EEC skulle vi också mista en möjlighet till aktivt samarbete med en enhet som skulle ha politisk och ekonomisk kraft att styra de multinationella företagens verksamhet. Jag delar herr Sjönells uppfattning att det är betydelsefullt att hitta styrmetoder på detta område, och jag ser det som en fördel med ett någorlunda nära EEC-samarbete att man verkligen får ett organ för sådan styrning. Det förtjänar också påpekas att om vi ställes helt utfanför EEC och resursutvecklingen då blir långsammare, så kommer vi med allra största sannolikhet att få mindre resurser för vårt försvar för att upprätthålla de säkerhetspolitiska uppgifter i Norden som vi själva har givit oss och för att trygga vår neutralitet i ett krisläge. Men även om det nu inte skulle vara förenligt med våra neutralitetsintressen att bli ställda helt vid sidan om ett utvidgat EEC med tullgränser genom Skandinavien vore det inte heller acceptabelt att reservationslöst ingå som medlem i EEC. Vad som fordras är att uppnå garantier för att inte bli indragna i något som har en utrikespolitisk spets. För att bedöma möjligheterna att få sådana garantier kan det vara lämpligt att studera vad EEC är och inte är på det utrikespolitiska och utrikesekonomiska området. Jag tycker det har blivit allt tydligare att EEC inte är nå rare en gruppering, som på det ekono miska området syftar till att göra det möjligt att avbalansera den enda ekonomiska supermakt som finns, nämligen USA. På det politiska planet är EEC:s syfte att finna en roll för det lilla Europa mellan de två politiska supermakterna. EEC är också ett arrangemang som syftar till att omöjliggöra framtida krig mellan de europeiska länderna. Allteftersom man vunnit växande säkerhet om detta senare politiska syfte har man kommit att genom en ny östpolitik försöka bryta de låsningar mellan stormaktsblocken som andra världskriget gav upphov till. Det är också viktigt att konstatera att Romfördraget inte ger något utrymme för samarbete inom försvarspolitik och säkerhetspolitik. Mot bakgrund av denna allmänna karakteristik förefaller det mig som om många av de neutralitetsgarantier vi vill uppnå skulle vara möjliga att nå genom att det för vår del bekräftades att Romfördraget lämnar oss fria i en rad avseenden. Men det finns också punkter där fördraget inte ger denna frihet och som skulle kunna komma att tillämpas på ett sätt som innebar avsteg från vår neutralitetslinje. Det är därför jag har sagt att reservationslöst fullt medlemskap inte är någon acceptabel svensk linje. Det gäller för oss att nå garantier för vår allmänna utrikespolitiska handlingslinje i ett utvidgat EEC. Detta kan vara svårt, men det är en nödvändig och självklar uppgift. Den 10 november skall Sverige redogöra för vart vi syftar med vår ansökan om förhandlingar med EEC. Denna presentation kommer att avgöra i vilken ordning vi får förhandla med EEC. Endera får vi, om vår ansökan är tillräckligt klar och positiv i tonen, förhandla med sexstaternas ministrar, eller också hänvisas vi till utredande konsultationer på tjänstemannaplanet inom EEC kommissionen. Det är min förhoppning att rege « ringen kommer att presentera vår ansö kan i sådana ordalag att vi kan uppnå förhandlingar med ministrarna snarare än med kommissionen. Det finns tre huvudanledningar till denna min Öönskan. För det första har Danmark och Norge redan inlett förhandlingar enligt denna ordning, och den parallellitet vi eftersträvar med danska och norska förhandlingar kräver att vi får samma diskussionspartner. Får vi inte det, har en allvarlig spricka i det nordiska samarbetet uppstått redan på detta tidiga stadium. För det andra får vi bättre utrymme för meningsfyllda utrikespolitiska förhandlingar om vad svensk neutralitet är värd i det europeiska samarbetet, om vi från början får diskutera med en partner som har det politiska underlaget för sådana bedömningar. För det tredje är det troligt att vi får ett gynnsammare utgångsläge för att förhandla om alternativa arrangemang om det skulle visa sig att en mera ambitiös uppläggning av neutralitetsskäl inte är möjlig för oss. Den sistnämnda synpunkten finner jag mycket betydelsefull. Det är inget tvivel om att de förhandlingar som förestår är invecklade. Om de bryter samman, är det angeläget för oss att det sker i en anda av ömsesidig förståelse. Om det i stället skulle bli så olyckligt att Sverige mest skulle komma att betraktas som en käpp i det europeiska hjulet genom att vi visar en isolationistisk högdragenhet, «försvåras våra möjligheter att så småningom nå alternativa arrangemang. Jag har i min diskussion av de ekonomiska verkningarna av att vara inom eller utom EEC berört ett tredje alternativ, som skulle bestå av svenskanslutning till EEC genom ett lösare organiserat frihandelsområde. Vi måste dock i realismens namn vara medvetna om att något sådant tredje alternativ kanske aldrig bjuds. Vi bör inte hemfalla åt önsketänkande och tro att vi utan ansträngning och uppoffring kan nå alla fördelar utan några åtaganden. Herr Sjönell pläderade för en stund sedan för en svensk associering. Jag skall inte anmäla någon avvikande uppfattning, men jag skall ändå påpeka att EEC-länderna länge och entydigt avvisat associering som en anslutningsform för länder som Sverige. Jag anser att det under alla omständigheter vore farligt att förbise, att vi genom en konstruktiv första insats kan förbättra våra möjligheter att på slutstadiet nå godtagbara alternativa arrangemang. Lyckas vi inte med detta — och det finns en faktisk och därmed allvarlig risk härför — skulle vi verkligen bli isolerade. Herr talman! De slutsatser som min analys leder fram till inryms under ställningstaganden, som redan tidigare gjorts av den svenska regeringen. För att visa detta vill jag referera till vad som anfördes av vår officielle talesman när det svenska EEC-brevet överlämnades i juli 1967. Denne sade då bl.a.: >Svenska regeringen önskar för sin del icke utesluta någon av de i Rom-avtalet förutsedda formerna för anslutning till ett utvidgat EEC. Medlemskap är en form som redan åren 1961—1962 av svenska regeringen från vissa synpunkter bedömdes som fördelaktig.

Det är i den utomordentligt viktiga fråga, som våra EEC förhandlingar «aktualiserar, av allra största betydelse att vi har en nationell enighet. Jag har velat redogöra för uppfattningar som finns inom moderata samlingspartiet. Jag konstaterar att de redovisade slutsatserna ger underlag för enighet med regeringen enligt de riktlinjer som deklareras i t.ex. de två dokument, vilka jag nyss citerat ur.